Fru talman! Naturligtvis beror det på att vi tycker att det är angeläget att försöka hitta sådana upplåtelseformer att vi kan tillgodose medborgarnas efterfrågan på olika bostadsformer. Här finns det en möjlighet att göra det genom att de kommunala bostadsföretagen ligger kvar vid en ombildning. Jag tror nämligen att det skulle vara väldigt bra för vissa av Stockholms bostadsområden, om man kunde upplåta fler bostadsrätter och på det viset få personer att bo kvar längre och utgöra ett stabiliserande inslag i bostadsområdet, varigenom segregationen minskar. Vi har på olika sätt extrema förhållanden i Stockholmsområdet. Vi har exempelvis bara 40 000 villor bland de 360 000 bostäderna. Det innebär att vi över huvud taget har väldigt få egenägda bostäder, på ett helt annat sätt än vad som gäller i stora delar av Sverige i övrigt. Detta gör att det finns ett väldigt stort intresse av att få äga bostäderna. Det är min uppfattning att det gäller för politiker, vare sig det är på riksnivå eller på kommunal nivå, att försöka erbjuda sådana förhållanden att människor kan tillgodose sina egna önskemål och så att konsumenternas intressen kan tillgodoses, för att tala med statsrådet Britta Lejon.
Fru talman! Jag vill om det var det som Carl-Erik Skårman avsåg i sitt anförande säga att vi har fler hyresrätter än bostadsrätter i Gamleby. Jag tycker att det är en alldeles riktig fördelning. Vi har nog mest äganderätt till villor, men jag tycker att det i lilla Gamleby är en harmonisk blandning av boendeformer, som gagnar valfriheten och som tillgodoser konsumenternas möjligheter till eget val av bostad. Carl-Erik Skårman och jag är ense om att ägandet är viktigt i boendeformen som sådan. Vi är ense om att det ska vara enkel majoritet vid ombildning av bostadsrätter, så att inte ägandet i kooperativ form försvåras. Jag vet inte om vi möjligen är lika ense om att det är kommunalpolitikerna som ska avgöra om utförsäljning av allmännyttan ska ske eller inte. Jag skulle vilja fråga Carl-Erik Skårman, eftersom han också är kommunalpolitiskt förankrad i Stockholm, varför den nuvarande majoriteten i Stockholm ombildar hyresrätter bara i de attraktiva områden där de som har råd tjänar väldigt mycket pengar på att ombilda. Carl-Erik Skårman nämnde själv att kapitalstarka personer hade fått chansen att köpa. Varför gör man inget för att fler ska få äga sina bostäder i ytterområdena, där vanligt folk bor? Varför gör majoriteten i Stockholms stad inte någonting för att de också ska få äga?
Fru talman! Jag är glad om man i Gamleby kan erbjuda de boende den upplåtelseform de vill ha. Det är avgörande för hur kommunen ska agera. Det är klart att kommunalpolitikerna ska avgöra huruvida man ska sälja fastigheter. De är ägarnas ställföreträdare. Det är staden som äger husen. Sedan är det en annan sak att det är en kommunalpolitisk skyldighet att försöka tillfredsställa medborgarnas önskemål. Det har gjort att det har sålts mycket i innerstaden. Där har det funnits intresse. Som jag nämnde tidigare finns det intresse av att ombilda även i ytterstaden. Där har det funnits problem med ekonomin, dels därför att bostadsföretagen har övervärderat sina lägenheter, dels därför att hyresgästerna har haft dålig tillgång till kapital. Där har man letat efter olika möjligheter att ändå kunna tillgodose önskemål. En sådan möjlighet är partiell dubbelupplåtelse. Då kan det kommunala bostadsbolaget äga delar av fastigheten som hyresgästerna av en eller annan orsak inte vill ha. De övriga kan få köpa sina bostäder som bostadsrätter.
Fru talman! Det är bra. Då är vi överens om en sak till, att det är kommunalpolitikerna som ska bestämma. Jag ser fram emot kreativiteten hos majoriteten i Stockholm när det gäller att hitta ytterligare möjligheter utöver dubbelupplåtelse, för att utöka ägandeformerna och motverka segregation i de områden där vanligt folk bor.
Fru talman! De nya former som jag nämnde har till uppgift att tillgodose efterfrågan på bostäder centralt och blanda upp de bostadsområden som i dag har ett alltför segregerat innehåll. Vi ska inte glömma bort att de områdena är resultatet av en mycket ensidig bostadspolitik under 60 och 70-talen. Jag behöver inte tala om vilka som var ansvariga för den.

Fru talman! Mina barnbarn är mycket fascinerade av Karlsson på taket. Jag har nu hunnit lyssna in en intressant bostadspolitisk debatt, där vi kristdemokrater förordar tredimensionell fastighetsbildning. Jag hoppas dock att det inte kommer att leda till att vi bygger radhus på taken i Stockholm. Bostadspolitiken har blivit mycket Stockholmsfixerad. Trots att Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att endast 8 400 allmännyttiga lägenheter såldes ut i landet utanför Stockholm 1999 drar sig inte regeringen för att förorda en ny lagstiftning för hela landet. Det får mig att känna oro för att vi kommer att få en slags Karlsson-på-taket-politik i hela landet, ett land där vi har mycket stort arealutrymme per invånare. För att utnyttja färdig infrastruktur tränger man ihop sig i Stockholm i stället för att satsa på infrastrukturen i stort. I min grannkommun, Mariestad vid Vänern, säljs 142 plus 128 lägenheter till fritidsboende till norrmän, medan vi tvingas bygga på taken i Stockholm. Det kan inte vara billigare än att bygga på mark. Vi kan klart konstatera att vi har en obalans i svensk bostadspolitik som vi måste lösa. Nu till de delar som jag ska ta upp i mitt anförande. Det handlar om hyresrätt och självförvaltning. För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall redan nu till reservation nr 6 under mom. 7 om självförvaltning. När jag nu talar om hyresrätter gör jag mig till talesman för sju av tio låginkomsttagarhushåll. Så många bor nämligen i hyresrätt. Två av tio bor i bostadsrätt och en av tio i villa. Sex av tio hushåll i hyresrätt betalar mer än 30 % av sin inkomst för boendet. Jag gör mig också till talesman för studenter, för ungdomar som gärna vill börja med en lägenhet, för personer som på grund av sitt arbete flyttar ofta, för personer som vill bo bekvämt med all service, för äldre som vill flytta till en lägenhet osv. Här kommer vi inte ifrån att diskutera bruksvärdessystemets betydelse för hyressättningen. Som bekant höjdes hyrorna under 1989-91 med 18 %. Efter 1991 har hyrorna återigen höjts lika mycket på grund av avskrivningar, fastighetsskatt och ökade vinstavskrivningar. Årligen går 4 miljarder till hyresbortfall, ökade avskrivningar och ökning av eget kapital. Fru talman! Kristdemokraterna vill värna om medborgarnas allmännytta. Den får dock aldrig bli en stat i staten. Förslaget från socialdemokraterna och stödpartierna landar tyvärr i stället i att regeringen med en Stockholmsfixerad lagstiftning blir överförmyndare för alla landets kommuner. Hyressystemet måste ses över. Allmännyttans lägenheter är inte bruksvärderade men ändå hyresledande. Det är viktigt att detta ändras. Mera långsiktiga kontrakt måste utformas. Det är inte rimligt att hyresgästen ska kunna bryta ingånget avtal efter sex månader. Det omtalade S:t Eriksmålet, Oxtorget, har lett till stor osäkerhet när det gäller att bygga nya hyresrätter. Ändringarna ska ske genom att man sätter hyresgästen i fokus, vilket innebär ett starkt besittningsskydd. Ingen ska behöva flytta för att värden hittar en hyresgäst som kan betala mer. Allmännyttan är en brygga mellan bruksvärdesoch hyresförhandlingssystemet. Man kan dock fråga sig hur denna brygga används - att balansera på, att dyka från eller att klättra upp på. Den avgörande bristen ligger i att allmännyttan och Hyresgästföreningen inte ålagts skyldighet att sätta hyrorna efter bruksvärdet, alltså i enlighet med hyresgästernas allmänna värderingar av lägenheternas skilda egenskaper. Lägesfaktorn har heller inte fått ge tillräckligt utslag. I Stockholm är t.ex. 45 % beredda att betala mer i hyra på Östermalm medan 85 % vill betala lägre hyra i Rinkeby. Ibland undrar man om uttrycket stämmer: Säg mig var du bor, och jag ska säga dig vem du är. Så får det inte vara i svensk bostadspolitik. Problemet med hela bruksvärdesdebatten är att vi har fått en lex Billström-symbol. Stockholm har tagit över bostadsdebatten och det visar sig att det inte tas hänsyn till hyresgästernas önskemål. Den svarta hyresmarknaden är gigantisk. Boverket beskriver en triangel med allmännyttan som förstahandsnorm, bruksvärdessystemet och hyresförhandlingssystemet som ett komplicerat system. Personligen har jag upplevt att personer med vdfunktion i allmännyttan säger att allmännyttans självkostnadshyra med dess dämpande effekt på den allmänna hyresnivån också kan verka tvärtom. Man skulle kunna sätta lägre hyror, om man slapp vara hyresledande. Man kan också undra vilken betydelse det har att allmännyttan kan utgå från självkostnadspris på företagsnivå och inte behöver ha hyressättningen på objektnivå. MKB:s exempel i Malmö, med en kostnad som skulle ge 25 000 kr i månadshyra men som subventioneras till 15 000 kr, är ett tecken på det. Dessutom ger man subventioner till redan välbärgade människor. Det hjälper inte med förklaringen att det handlar om utvecklingskostnader. Fru talman! Personer i alla åldrar och på alla orter har behov av att kunna välja boendeform. Människor behöver trygga bostäder till rimliga kostnader. Frihet att välja mellan olika boendeformer behövs under olika perioder i livet. Att det finns både privata och allmännyttiga företag på bostadsmarknaden är en styrka och främjar konkurrensen både vad gäller pris, innehåll och service. De kommunala bostadsbolagen, allmännyttan, måste därför konkurrera på lika villkor. Planberedskapen för nybyggnation kan förbättras. Ett område som måste utvecklas är möjligheten till självförvaltning. Det handlar om att låta hyresgästerna utföra skattebefriat arbete i fastigheten. I dag är gränsen för skattetaket alldeles för låg. Förbudet mot olika ersättning för dem som deltar måste också tas bort. Självförvaltning har betydelse för grannkontakter, gemenskap och trivsel. Det måste kunna blir en självklarhet i mindre grupper i såväl trappuppgångar som enstaka hus och större bostadsområden. Det är en demokratisk fostran för ungdom. Dessutom sägs att hyreskostnaden skulle kunna sänkas med ca 10 % generellt. Den kooperativa hyresformen, där nyligen Håkan Julius presenterade sin utredning om kooperativ hyresrätt, är också ett mycket viktigt underlag för kommande diskussioner. Byggloven i dag finns i princip i förhållande till antalet boende i Halland, i Uppsala, i Stockholms län och i Kronobergs och Skåne län. Stockholm har låg notering i förhållande till invånare liksom Västra Hyresrättens framtid är beroende av att det blir ekonomiskt lönsamt att bygga nya hyresrätter. Socialdemokraterna måste därför inse att det inte är rimligt att beskatta nybyggnationen med drygt 60 %. Staten tar i dag in 17 miljarder kronor i bl.a. byggmoms. Ett sätt att underlätta är att sänka byggmomsen till 12 %. Kristdemokraterna har i riksdagen begärt en konsekvensutredning av sänkt byggmoms. Konkurrensen i upphandlingen måste öka. Byggkostnadsdelegationen har konstaterat att byggkostnaderna i ett första skede ska kunna sänkas med 10 %. Kristdemokraterna anser att Konkurrensverket ska ges möjlighet att ta ett större ansvar för sänkta byggkostnader. Fastighetsskatten måste successivt avvecklas. Staten tar i dag in ca 23 miljarder i fastighetsskatt. Denna skatt tillkom under bostadssubventionernas tid. Nu är subventionerna i stort sett borta och fastighetsskatten därmed både gammaldags och ologisk. Fru talman! Avslutningsvis. Regeringens försök att skaffa sig veto över kommunernas bostadsförsörjning är ett överförmynderi som inte gagnar den enskilde som behöver en bostad. Vi har talat om den parlamentariska ordningen med två tredjedelars majoritet. Jag ska inte återkomma till det. Men det finns en oro för att en sådan trend skulle fortsätta till fler kommunala beslutsområden. Socialdemokraterna får inte bli överförmyndare för alla landets kommuner. Jag ser fortfarande fram mot att ALLBO-kommittén, där jag själv är ledamot, ska komma fram till ett bättre resultat än att kräva två tredjedelars majoritet i kommunfullmäktige när man röstar om försäljning av mer än 10 % av kommunala bostadsföretag. ALLBO började i fel ända. I stället skulle frågan ha satts på sin spets. Vilken roll spelar allmännyttan, och vilket behov finns i kommunerna? ALLBO kommitténs uppgift måste vara att stödja den enskilde att få en bostad i valfrihetens tecken. Om majoriteten i ALLBO-kommittén valt att börja med ett annat avstamp, nämligen att diskutera det behov som finns av allmännyttiga bostadsföretag i kommunerna, hade vi troligen kunnat komma överens.
Fru talman! Jag håller med om att det är synd att diskussionen har blivit så Stockholmsfixerad. Men det är klart att det finns skäl till det. Jag citerar ur det snabbprotokoll som har givits ut med gårdagens eftermiddags debatt. Där säger finansministern: "Flera av dem som har deltagit i debatten här tillhör ju ett parti som heter Moderata samlingspartiet. Det partiet har, tillsammans med andra borgerliga partier, ansvaret för politiken i t.ex. Stockholm, Lidingö, Danderyd, Täby och andra kommuner som strängt taget inte bygger några bostäder." Det säger alltså finansministern trots att han på sin hemresa från departementet till bostaden passerar Södra Hammarbyområdet där det byggs flera tusen lägenheter. Bostadsutskottet har varit ute och tittat på hur det byggs på norra Lidingö. Det finns bostäder. Den här typen av lite osaklig diskussion gör att det blir mycket debatt. Jag förstår å andra sidan att regeringen känner sig oroad över Stockholm, eftersom Stockholm lyckas så bra i så många avseenden, och socialdemokraterna och regeringen lyckas så dåligt i så många avseenden. Det är någonting vi får ta med jämnmod.
Fru talman! Jag vet visst att det byggs. Den sista siffran jag såg var att nya bostadsplaner fanns i Stockholms län under de närmaste fem åren på 65 845 lägenheter och 16 000 lägenheter i Stockholms stad. Men antalet i förhållande till behovet är väldigt litet. Om vi kunde låta den majoritet som finns i Stockholm vara i fred och ge den möjlighet och tilltro till att den bygger, tacka den för att den bygger och ta det från andra ändan, i stället för att komma med pekpinnar och överförmynderi, kanske det skulle bli ännu bättre. Det var tidigare en fråga om hur det ser ut i Stockholm. Det jag har sett är att 70 % är hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Men i innerstan är det 58 % Vad det handlar om för de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm är att sätta i gång att bygga. De har resurser för det. Jag tror jag såg någonstans att de visserligen lämnar över 4 miljarder till Stadshuset, men de får lika mycket tillbaka, och de har 250 miljoner i ränta. Visst finns det resurser att sätta i gång att bygga. Vi ska låta dem göra det och tro på att de klarar det.
Fru talman! Det är riktigt att 16 000 lägenheter är på gång i Stockholms stad. De kommunala bostadsföretagen bygger, om än inte så många lägenheter som vi skulle behöva. Vi skulle behöva fler byggare i gång. Det är därför som det är så viktigt att man också ser till att ändra på hyressättningssystemet på det sätt som vi är överens om.
Fru talman! Om vi ska kunna arbeta bra ihop och bli ännu bättre kanske ni moderater får bli lite mer lyhörda och lyssna in oss kristdemokrater lite bättre. Då tror jag att vi slipper tumulten och de ständiga diskussionerna om att det ska beröra hela landet. Ute i landet är det inga problem. I Skövde är det inte problem. Där har allmännyttan ungefär 20 % av bostäderna, klarar sig väldigt bra, är nöjda och kan bygga nytt. Man bygger nu t.ex. äldrebostäder. Det ska säkert bli ett bra samspel i framtiden när vi har lärt känna varandra lite bättre.

Fru talman! Jag tänker ägna mitt anförande åt frågan om bruksvärdesprövningen vid hyressättning. I majoritetens betänkandetext uttalar sig utskottet för bruksvärdessystemet. Det är till för att garantera hyresgäster skäliga hyror och därmed garantera hyresgästernas besittningsskydd. Dessutom pekar utskottet på den utvärdering av bruksvärdesprövningen som avslutats och som nu hanteras av Regeringskansliet. I utvärderingen pekar utredaren på att delar av bruksvärdesprövningen behöver diskuteras. Det gäller bl.a. allmännyttan som förstahandsnorm vid hyressättningen och vid nyproduktionshyrorna. Vänsterpartiet vill redan nu markera att för vår del är det inte aktuellt att ändra på regeln om allmännyttans ledande roll för hyressättningen. När det gäller nyproduktionen av hyresrätt är det inte i första hand ett problem som grundar sig på bruksvärdessystemet. Det hänger ihop med höga produktionskostnader och en överbeskattning av hyresrätten. Det är något som vi i Vänsterpartiet vill åtgärda genom att ta bort skatten på hyresrätt. Dessutom behövs någon form av investeringsbidrag kopplat till ett krav om en högsta hyresnivå. I utvärderingen av bruksvärdessystemet utfördes en enkätundersökning. Ca 10 000 hyresgäster på åtta bostadsmarknader svarade på frågan om boendekvalitet, hyresnivåer m.m. Utvärderingen visar på en överraskande god samstämmighet mellan de uppmätta konsumentvärderingarna och dagens hyressättning. Detta omfattar även lägesbegreppet. Visst går det att göra förändringar inom det system för hyressättning som råder, men det ska naturligtvis ske som i dag: genom förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästorganisationer. De borgerliga vill i reservationen snabbt ha förändringar i systemet utan att avvakta pågående utredningar, avskaffa allmännyttans hyresledande roll samt ha fria inflyttningshyror i nyproduktion och en flexiblare hyressättning. Detta är åtgärder som enbart pekar i en riktning: högre hyror för alla hyresgäster. Hyreshöjarpartierna - det får jag nog utnämna m, kd, fp och c till. Att avskaffa allmännyttans hyresledande roll är att avskaffa självkostnadsprincipen för hyressättningen. Det leder självklart till högre hyror, inte minst på bristmarknader. En fingervisning i det sammanhanget kan vara de oskäliga andrahandshyror som råder i t.ex. Stockholmsområdet, med hyresnivåer på 40 120 % över den i bruksvärdessystemet satta hyran. Är det detta ni vill åstadkomma i de borgerliga partierna? Förslaget om en helt fri hyressättning vid nyproduktion är naturligtvis också orimligt. Det kommer att leda till oskäliga hyresnivåer och ett tryck på ökade hyresnivåer i det befintliga beståndet. Problemet med den låga produktionen av hyresrätter ska lösas på annat sätt. Allmännyttan måste naturligtvis bygga nytt, det är nödvändigt, men i t.ex. Stockholm har det inte ens varit möjligt. De kommunala bostadsbolagen fick ingen markanvisning, utan marken säljs till högstbjudande. Det har resulterat i markprishöjningar på över 60 % i Stockholmsområdet, och markpriset är nu nästan en tredjedel av produktionskostnaden. Vi i Vänsterpartiet är naturligtvis bekymrade över de höga hyrorna, inte minst i nyproduktionen. Därför har vi föreslagit ett inrättande av en boendekostnadskommission. Regeringen ska ta initiativ till att samla alla parter på bostadsmarknaden som påverkar boendekostnaderna. Det gäller att sänka de totala produktionskostnaderna, som naturligtvis påverkas av allt från markpriser till skatter. Staten måste naturligtvis vara ett gott föredöme genom att snabbt ta sig an de lösningar som Fastighetsskattekommittén redovisat samt fundera över formerna för hur ett framtida investeringsbidrag ska se ut.
Fru talman! Bruksvärdesprincipen bygger ju på allmännyttans hyresledande roll. Det är det som är problemet. När ska Vänsterpartiet förstå detta samband? Om det kostar 1 700 kr per kvadratmeter att bygga och man inte kan ta ut mer än 1 100 kr byggs det inga nya lägenheter. Det är det sambandet ni måste förstå. Allmännyttan måste kunna klara sig själv utan att hållas under armarna. Allmännyttans berättigande är just att den ska ta vara på det som är bäst för allmänheten. Det innebär att den ska kunna bygga billiga och bra bostäder, och det kan den göra själv utan att hållas under armarna med konstgjorda lagstiftningar.
Fru talman! Vi har naturligtvis förstått det här väldigt väl. Det är viktigt att ha självkostnadsprincipen som princip för bruksvärdesprövningen. Annars får vi något helt annat. Vi får en marknadsprissättning där vinstmaximering är huvudsyftet för hyressättningen. Det finns inga privata fastighetsägare som bygger för nöjes skull eller för att de tycker synd om hyresgästerna. Det är naturligtvis endast på grund av ekonomiska vinstintressen man bygger. Sedan vet Annelie Enochson att förutsättningarna för att bygga kraftigt har förändrats under den senaste tioårsperioden. Det måste vi faktiskt komma till rätta med. Det är därför vi vill inrätta den här boendekostnadskommissionen där kommun, stat, boendeorganisationer och fastighetsägare - alla som är berörda av det här - verkligen tillsammans försöker reda ut den här problematiken och faktiskt tar på sig sin del av de höga produktionskostnaderna, inte leker Svarte Petter som man gör i dag.
Fru talman! I Göteborg ägs 43 % av allmännyttan. Det byggs ändå inga lägenheter i Göteborg. Där har ni majoriteten. Det är det som är vårt problem: Det byggs ingenting på grund av allmännyttans hyresledande roll. Om man slapp den rollen hade man kanske byggt även i Göteborg.
Fru talman! Annelie Enochson bryr sig inte alls om det som har hänt på 90-talet. Det har ju blivit kraftigt förändrade förutsättningar för att bygga över huvud taget, inte minst från statens sida. När jag började här i riksdagen 1994 låg räntebidragen till byggandet på nivån 34 miljarder. Nästa år rörde det sig om 1 1⁄2 miljard. Ute i Europa tittar man förundrat på oss och frågar: Hur sjutton klarar ni av det här? Det är bara att konstatera: Det gör vi inte. Det är därför vi måste titta på det här och fokusera på produktionskostnaderna, med absolut fokus på själva hyreskostnaden. Det har man gjort i vissa delar av Sverige och faktiskt kunnat bygga lägenheter efter sådana principer. Det är här vi måste sätta i gång. Man bryr sig inte om var hyresnivåerna landar, utan man är endast ute efter vinstmaximeringen.
Fru talman! Jag tycker nog att man borde utnämna oss till bostadsbyggarpartierna i stället. Vad vi vill åstadkomma är ju förändringar i förutsättningarna för bostadsbyggandet så att vi får i gång nyproduktion av bostäder. Vi vill inte vara med om det missbruk av hyresregleringssystemet som bl.a. besluten på S:t Eriksområdet vid Fleminggatan innebar och som stoppade allt hyreslägenhetsbyggande. I dag domineras nybyggandet i den här regionen av bostadsrätter eftersom de här besluten har gjort det helt omöjligt att bygga hyreslägenheter så att husen går runt när de är färdiga. Det är inte till gagn för allmänheten, framför allt inte för alla dem som vill ha en lägenhet.
Fru talman! När det gäller S:t Erik vill jag hålla med Carl-Erik Skårman. Så ska man inte agera, för då utnyttjar man inte bruksvärdessystemet på det sätt man ska göra. Detta har man också senare rättat till på annat sätt. Dessa hyror har nu ändrats utifrån de principer som egentligen ska råda. Men vi kommer inte ifrån den fråga som jag pratade om. Vi måste fokusera på boendekostnaderna och vilka orsakerna är till att de har hamnat på de här nivåerna. Ingen vill vara med och bidra till att man faktiskt minskar dem, men det är det vi måste göra. Man kan inte bygga bara för dem som har tjock plånbok och kan betala 1 700-1 800 kr kvadratmetern i inflyttningshyra. Det finns inte ett sådant utbud av människor som är villiga att betala detta eller ens har möjlighet att göra det. Visst kan ni få kalla er för byggarpartier. Men då, måste jag få lägga till, handlar det om att bygga för dem som har tjock plånbok. Det är precis det ni är ute efter och ingenting annat.
Fru talman! Det var intressant att höra att Owe Hellberg håller med mig om att det finns ett missbruk av hyresregleringssystemet. Det är bl.a. det vi vill komma ifrån. Men vi vill också ha fram mer konkurrens i byggandet. Bostadsutskottet har bl.a. varit ute och tittat på Bo klokt-byggen i de södra delarna av Stockholmsområdet. Det är ett exempel på nya former som kommer fram vid ökad konkurrens mellan olika bostadsproducenter och som är till gagn både för volymen i nybyggandet och för priserna.
Fru talman! Moderaterna vill inte ha något system alls. Ni vill att det här ska avgöras i domstol. Jag tror att det blir väldigt dyrt för det svenska rättsväsendet om vi ska hålla på så. Jag tror att vi ska utveckla de system vi har. Utvärderingen av bruksvärdessystemet visar ju att det faktiskt fungerar hyfsat. Men naturligtvis ska man kunna göra förändringar i det, och det gör man i många kommuner - genom överenskommelser mellan fastighetsägare och hyresgästorganisationer. Vi stöder heller inte den typ av byggnation som t.ex. förekom i Malmö. Det är helt orimligt att göra sådana subventioner av nyproduktion. I sådana lägen får man faktiskt låta bli att bygga. Man får hitta andra möjligheter för allmännyttan att bygga, och det finns det.

Fru talman! Med något undantag har samtliga tidigare inlägg i den här debatten utgått från perspektivet att det är självklart att bostadsmarknaden måste vara politiskt reglerad på något sätt. Det är detsamma som att säga att medborgarna inte själva klarar att bestämma om sitt boende. Jag har i motion Bo411 föreslagit att hyreslagstiftningen helt ska avskaffas. Motivet för detta är att jag tycker att det är dags att myndigförklara medborgarna. I ett fritt, modernt och civiliserat samhälle är det inte rimligt att medborgarna utsätts för det politiska förmyndarskap som hyreslagstiftningen är ett uttryck för. Medborgarna bör ges både möjligheten och rätten att själva få forma sina egna liv. På bostadsmarknaden betyder det att var och en själv eller tillsammans med andra tillåts att teckna de hyresavtal de själva finner vara lämpliga. Att detta dessutom skulle leda till en fungerande hyresmarknad är i sammanhanget bara en positiv bieffekt. Den politiker som inte tillerkänner medborgarna rätten att själva bestämma över sitt boende har skyldighet att motivera detta. Min fråga till utskottets företrädare - de som är kvar här i kammaren - är: Varför vill ni fortsätta att omyndigförklara medborgarna genom att bibehålla hyreslagstiftningen? Den frågan skulle jag vilja ha svar på. Jag står givetvis till fullo bakom mitt motionsförslag, men eftersom det synes finnas en kompakt majoritet av förmyndarförespråkare i kammaren avstår jag från att yrka bifall till den.
Fru talman! Gunnar Axén säger väl det som andra kanske försöker linda in i lite vackrare fraser. Det är väl precis det här ni vill ha. Jag tycker nog att Gunnar Axén och hans kamrater i Moderata samlingspartiet skulle ta sig en titt på hur det ser ut ute i Europa. Det som Axén förespråkar finns i princip ingenstans. Man har olika former av hyresregleringar. Man skyddar allmännyttan på väldigt många olika sätt. Varför gör man det? Jo, naturligtvis för att utsatta grupper ska ha möjlighet till en bra bostad, för att vi ska bevara och värna den sociala bostadspolitiken. Jag skulle gärna vilja veta vilket land som Gunnar Axén hämtar sina förebilder från.
Fru talman! Jag behöver inte hämta mina förebilder från något annat land. Jag kan hämta mina förebilder från Sverige. Jag är fullt övertygad om att Owe Hellberg tilltror bostadskonsumenterna på t.ex. småhusmarknaden eller bostadsrättsmarknaden förmågan och kompetensen att själva välja och besluta om sitt boende och sina boendekostnader. Men jag förstår inte varför Owe Hellberg inte tilltror konsumenterna på hyresmarknaden samma förmåga. Varför ska de som väljer att bo i hyresrätt ställas under politiskt förmyndarskap? Det är en fråga som Owe Hellberg kan svara på i sin nästa replik.
Fru talman! Det handlar inte om förmyndarskap, utan jag försökte alldeles nyss förklara varför man måste ha den här typen av reglering. På egnahemsmarknaden har vi ingen som helst avsikt att införa någon typ av reglering. Den spelar på helt andra villkor. Där är det ekonomin som helt avgör vilka möjligheter den enskilde har. I Kalifornien, USA, kanske det finns system som liknar dem som Gunnar Axén pratar sig varm för. Där finns exempel som visar att man kommer överens om en inflyttningshyra. Sedan har man den så länge som man bor kvar i lägenheten. Den skrivs upp med en viss indexering. Problematiken är att många gärna vill få ut dem som bor i dessa lägenheter och anlitar allehanda konstiga människor för att se till att de boende flyttar, för man vill ha in nya hyresgäster så att man kan sätta en ny och mycket högre hyra. Det är en typ av marknad som fungerar i ett sådant land.
Fru talman! Jag är tacksam för att Owe Hellberg i alla fall tilltror dem som bor i småhus och bostadsrätter förmågan att själva bestämma över sitt eget boende. Men jag förstår fortfarande inte, för Owe Hellberg svarade inte på frågan, varför han inte tilltror dem som väljer att bo i hyresrätt samma förmåga att bestämma över sitt eget boende. Den problematik som Owe Hellberg lyfte fram är någonting som går att lösa genom att man tecknar civilrättsliga bindande avtal.
Fru talman! Jag tycker att Gunnar Axén i stället gör sig skyldig till förmynderi över de grupper som inte har så lätt att skaffa sig en bostad. Vi kristdemokrater går mycket ut från subsidiaritetsprincipen, alltså subsidiaritet som stödjande princip. I första hand ska givetvis familjen klara sig själv. Men när det inte går ska nästa instans gå in och hjälpa till, t.ex. kommunen. Vi ser att bostad och uppväxtmiljö är mycket viktiga för våra barn och ungdomar, för våra familjer. I dag är snittet av hyran 30 % av disponibel inkomst. Många försöker att sänka den, men den är ändå på väg upp. Jag har för resten träffat familjer som har 50 % av disponibel inkomst i hyra. Vi får också i dag gå in och stödja med bostadsbidrag. Där avsätter vi kristdemokrater 500 miljoner mer än regeringen egentligen har för att föra över resurser till de familjer som verkligen behöver stöd. Så länge vi har den här situationen att vi t.o.m. måste gå in med bostadsbidrag kan vi givetvis inte släppa hyressättningen helt oreglerad.
Fru talman! Jag förstår att Ulla-Britt Hagström vill väl. Hon säger att vi måste slå vakt om de grupper som inte har lätt att skaffa sig en bostad. Men jag kan inte se att alla de som bor i hyresrätt är personer som inte har lätt för att skaffa sig en bostad. Ändå vill Ulla-Britt Hagström utöva förmyndarskap över alla dem som bor i hyresrätt. Jag håller med om att vissa grupper har svårt att få tag på lägenheter, i synnerhet i storstäderna. Problemet är att vi har en reglerad hyresmarknad som gör det otroligt svårt för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. Vilken 20-åring har 100 000 kr kontant sparat i madrassen att pytsa upp för att köpa sig ett svart lägenhetskontrakt. Jag håller med Ulla-Britt Hagström om att det är ett problem att 30 % av den disponibla inkomsten går till boendekostnaderna. Det är framför allt resultatet av åratal av regleringar på hyresmarknaden och höga skatter. Där har vi ett problem att angripa. Det borde Ulla-Britt Hagström och jag ge oss i kast med. Det är väl en självklarhet att hjälpa de människor, på en avreglerad marknad, som inte har råd att betala sitt eget boende. Det är en skyldighet att ordna så att alla kan ha ett gott boende. Men detta är inte ett argument för att ställa alla dem som har valt att bo i hyresrätt under politiskt förmyndarskap, för det är vad hyreslagstiftningen gör. Svara på frågan, Ulla Britt Hagström! Varför tilltror inte Ulla-Britt Hagström de boende på hyresrättsmarknaden samma förmåga att bestämma om sitt boende som de som bor i egnahem eller bostadsrätter?
Fru talman! Vi har två helt oreglerade hyresmarknader, Gunnar Axén. Dels har vi den svarta hyresmarknaden, dels har vi andrahandsuthyrningen, där hyrorna visat sig gå upp med kanske 60 % i Stockholms innerstad. Vi måste alltså ha vissa regler. Vi vill släppa allmännyttans hyresreglerande roll. Det vill vi av den orsaken att regleringen tolkas alldeles fel, vilket gör att man t.ex. hemma i Skövde får sätta högre hyror än man skulle behöva. Man skulle kunna ha lägre hyror med en avreglerad marknad. Vi vill avreglera på visst sätt. Vi tror visst att de flesta som bor i hyresrätt är betalningsstarka. Jag redovisade ändå att jag har gjort mig till talesman för sju av tio låginkomsthushåll. Det är många låginkomsthushåll som väljer att bo i hyresrätt. Gunnar Axéns visioner ligger långt fram i tiden.
Fru talman! Tack för svaret, Ulla-Britt Hagström. En del av det var riktigt bra. Ulla-Britt Hagström pekade i sin sista replik på att vi har en oreglerad marknad, en svart marknad. Vi har en marknad med andrahandskontrakt på hyreslägenheter. Det är just två av de fenomen som uppstår på en reglerad marknad. När marknaden är reglerad, t.ex. genom hyresreglering eller prisreglering, uppstår alltid en svart marknad. Den svarta marknaden är inte den form av fri marknad som jag tycker är lämplig att sträva efter. I stället bör vi ha en fri vit hyresmarknad där vi tilltror de boende i hyresrätter förmågan, kunskapen och kompetensen att själva fatta beslut om sitt boende.

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till reservation 5 under mom. 7, så är det gjort. Jag vill också säga inledningsvis att jag i mitt anförande kommer att uppehålla mig vid förslaget om maxtaxa i barnomsorgen. Anders Sjölund kommer senare i debatten att redogöra för våra ståndpunkter när det gäller övriga delar i betänkandet. Herr talman! Många föräldrar gör allt vad de kan för att försöka pussla ihop arbete och familjeliv så att de kan få mer tid för barnen. Vi vet att många känner stressen av att inte räcka till. Makten över den egna vardagen har i alltför många fall tagits ur människors egna händer. Det har inte minst drabbat småbarnsföräldrar. I stället för att underlätta för föräldrarna att få livet att gå ihop lägger nu Socialdemokraterna ett förslag som ytterligare kommer att låsa in barnfamiljerna i en enda barnomsorgslösning vare sig de vill det eller inte. Och är det inte fantastiskt att samtidigt som de förenade vänsterpartierna talar om behovet av kortare arbetstid för barnens skull, är de beredda att rösta igenom ett förslag som i praktiken kommer att innebära att barnen kommer att vara längre tid på dagis. Herr talman! Moderna familjer kan se ut på många olika sätt. Yrkeslivet tar sig också alltmer skiftande uttryck, och karriärvägarna har blivit fler. Det ställer krav på flexibla lösningar så att man kan klara av att både ta ansvar för barnen och delta aktivt i yrkeslivet. En del har behov av barnomsorg på kvällar och helger och andra ställer krav på viss pedagogik eller vill själva aktivt medverka i föräldrakooperativ. För exempelvis de som bor i glesbygd kan det vara bättre med en barnflicka i hemmet än med kommunal barnomsorg på långt avstånd. Och så vet vi att det finns de som, om de kunde, skulle vilja stanna hemma längre tillsammans med barnen än vad föräldraförsäkringen medger. Det måste finnas en mångfald av lösningar för att barnomsorgen ska kunna passa alla. Det är mot denna bakgrund som vi vill reformera familjepolitiken. Makten över vardagsbesluten ska ligga hos den enskilde, i det här fallet hos föräldrarna. För att man ska kunna räcka till och hitta lösningar som passar ens behov och önskemål, krävs att det finns en mångfald av olika barnomsorgsformer och andra lösningar. Mångfald och valfrihet ska vara ledstjärnor för en familjepolitik som passar alla. Offentligt stöd ska följa barnfamiljerna och deras önskemål. På så vis tillgodoses barnens och föräldrarnas behov bäst. Tillsammans med övriga borgerliga partier har vi moderater lagt ett förslag för barnomsorgen som är ett viktigt steg i denna riktning. Det är ett förslag som till skillnad från maxtaxan riktar sig direkt till föräldrarna i stället för till kommunen.

Herr talman! Vårt förslag omfattar alla barn. Socialdemokraterna säger ofta i debatten att deras politik är för alla och inte bara för några. Här lägger Socialdemokraterna fram ett förslag som innebär att man har en politik för några barn men inte för alla barn. Vårt förslag omfattar alla barn. För dem som har kommunal barnomsorg sänks avgifterna med en tredjedel. Det betyder mycket för barnfamiljerna, framför allt för dem med låga och normala inkomster. Även den som väljer annan barnomsorg än den kommunalt finansierade får en långtgående valfrihet med våra förslag. För t.ex. en egen kostnad av 15 000 kr per barn och år kan man betala barnomsorg för 50 000 kr. Jag ser gärna en fortsatt reformering av familjepolitiken i denna riktning. I stället för att binda stödet till barnfamiljerna i barnomsorg och förskoleverksamhet i kommunal regi, borde pengarna gå direkt till föräldrarna. På så sätt ökar vi möjligheterna till flexibla och individanpassade lösningar. Också vår politik på andra områden kommer barn och föräldrar till del. Det gäller inte minst våra förslag om sänkta skatter och minskat bidragsberoende. Föräldraskapet innebär en stor ekonomisk påfrestning. Den påfrestningen ska inte förvärras genom att föräldrar betalar världens högsta skatter, framför allt på låga och normala inkomster. Höga skatter skapar ett beroende som kan utnyttjas för att styra familjerna. Det är precis det som Socialdemokraterna vill göra. Det är ju tanken bakom det villkorade stödet till pappamånaden i föräldraförsäkringen som nu snart kommer och den ensidiga subventionen av kommunal barnomsorg som vi diskuterar i dag. Sänkta skatter gör i stället att föräldrar kan söka sina egna lösningar utan att be politiker om tillåtelse. Föräldrar ges möjlighet att minska sin arbetstid eller köpa hushållsnära tjänster när arbetsbördan blir för stor. På så sätt kan de få mera tid för barnen. Dörrarna öppnas för nya lösningar och stängs för politisk centralstyrning. Därför är skattesänkningar den kanske allra viktigaste sociala reformen även på familjeområdet. Mitt mål är att den som betalar skatt inte ska vara beroende av bidrag och den som är beroende av bidrag inte ska betala skatt. Socialdemokraterna vill i stället cementera centralstyre och enhetslösningar. Den s.k. maxtaxan är ett lågt satt tak för avgifterna i barnomsorgen, och det kan ju låta bra. Men dessvärre innebär det även att regeringen sätter ett lågt tak för föräldrarnas valmöjligheter. Genom att ensidigt stödja en enda barnomsorgsform, den kommunala, inskränks föräldrarnas ekonomiska möjligheter att välja något annat. Inga föräldrar kommer undan världens högsta skatter. Men de pengar som går tillbaka till barnfamiljerna genom maxtaxeförslaget går bara till de föräldrar som valt att ha barnen i kommunalt finansierad barnomsorg. Det innebär att det är bara de som lyder Socialdemokraterna som får del av det offentliga stödet. Det är djupt orättvist. Och det är uttryck för en förmyndarattityd som omyndigförklarar föräldrarna och tar besluten ifrån dem. Herr talman! Enligt Kommunförbundet är maxtaxeförslaget underfinansierat. Regeringen räknar med att maxtaxeförslaget kostar 3,4 miljarder kronor. Kommunförbundet säger att det fattas mellan 1 1⁄2 och 2 miljarder kronor. Det innebär att kvaliteten i barnomsorgen riskerar att försämras, att andra delar av den kommunala verksamheten som t.ex. äldreomsorg eller skola drabbas eller att kommunerna tvingas att höja skatten och ytterligare dra åt marginalerna för många barnfamiljer. Barnrika förortskommuner i storstäderna, som ofta är borgerligt styrda, drabbas, som av en händelse, särskilt hårt. För en normalfamilj motsvarar det en skattehöjning på i storleksordningen 2 500 kr per år. Maxtaxan är ännu ett i raden av alla förslag från regeringen som inskränker det kommunala självstyret. Kommunerna får nu inte ens bestämma avgifterna i sin egen verksamhet, utan det ska vi ledamöter här i Sveriges riksdag göra. Maxtaxan har försvarats med att den skulle förstärka jämställdheten. Det bygger på en matematisk jämställdhetstanke, där kvinnor och män ska vara lika många och likadana - på papperet. Det kan bara uppnås genom att enskilda människor tas ifrån sin rätt att bestämma själva. För mig är jämställdhet att kvinnor såväl som män ses som kapabla att fatta sina egna upplysta beslut om vad vi vill göra i livet - och att vi möter respekt för våra val också då de är banbrytande och okonventionella. Både kvinnor och män ska ha friheten att bestämma över sina egna liv, även om majoriteten skulle tycka att vi gör fel. Hellre en frihet som resulterar i olika levnadsval än jämlik underkastelse under staten. Herr talman! Låt mig till slut ställa en enda fråga till statsrådet Ingegerd Wärnersson: Varför vågar ni socialdemokrater inte ha den respekten för era medmänniskor att ni låter dem själva välja barnomsorg för sina barn?

Herr talman! Att få barn i Sverige förväntas inte leda till någon omställning av de vanor man hade innan barnet föddes, varken för mamman eller för pappan. Det ska man klara av med vänster hand genom att placera in barnet i ett givet mönster. T.o.m. tiden för förlossningen anser man ibland behöver planeras så att den inte stör rytmen på något sätt. Men barn låter sig inte enkelt placeras in i ett mönster. De är små personer redan från början som kräver utrymme och omsorg i stort sett dygnet runt. De är underbara, men de är krävande och framför allt ställer de oftast all planering på huvudet. Det måste vi som föräldrar rätta oss efter. Om det kommer som en chock ställer det till problem redan från början. De orealistiska förväntningarna på barns anpasslighet är kanske den viktigaste orsaken till att de flesta som skiljer sig i dag gör det när det första barnet nyss har anlänt. Därför tror jag att attityderna är det första som behöver förändras för att vi ska få ett mer barntillvänt samhälle, ett samhälle där "att få barn" ses som den viktiga och avgörande händelse i livet som det faktiskt är. Att sätta ett barn till världen ger oss både förmånen och skyldigheten att så långt det står i vår makt också ge det omsorg, trygghet och ett så bra liv vi någonsin kan. Det gäller förstås både mamman och pappan. För att göra det krävs att man har ett visst handlingsutrymme så att man kan hitta balansen mellan den tid man avsätter för förvärvsarbete och den tid man ägnar åt barnen. I dag finns inte det utrymmet. Moderna småbarnsföräldrars vardagar är fyllda av motstridiga krav som är väldigt svåra att förena. Blodtrycket stiger redan på morgonen när ett eller flera barn ska lirkas genom frukost och påklädning på alldeles för kort tid. Buss och tåg ska passas, avskedsceremonin på dagis måste få ta sin tid och så nästa buss till jobbet. Väl där gäller det att snabbt släppa tanken på varför Pelle grät i dag när pappa gick och i stället koncentrera sig helhjärtat på dagens uppgifter. Det gäller ju att visa arbetsgivaren att småbarnsföräldrar minsann inte gör ett sämre jobb än någon annan. Ett plötsligt insatt extra sammanträde när hämtningstiden på dagis närmar sig får adrenalinet att stiga. Telefonsamtal till Pelles mamma: Kan hon möjligen gå tidigare än planerat? Konflikten är ett faktum. Vems jobb är egentligen viktigast? En får ge sig och så är det hämtning, handling, matlagning, tvätt, sagostund, i bästa fall, och nattning. För många också förberedelser inför viktiga möten på jobbet nästa dag. Kan någon egentligen vara förvånad över att stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa har blivit ett av vår tids stora folkhälsoproblem, eller över att det inte föds fler barn? Och hur påverkas barnen? Vilken självbild får de av att så sällan vara den som all uppmärksamhet kretsar omkring? Hur uppfattar de att mamma och pappa aldrig har tid just nu, bara sedan, på lördag eller någon gång ännu längre fram? Rapport efter rapport visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar markant. Många barn känner ångest och oro och drabbas av övergivenhetsdepressioner. Det är ord som över huvud taget inte borde behöva kopplas ihop med barn. Det finns naturligtvis inte bara en faktor som förklarar hela det fenomenet, men att tidsbrist är en mycket viktig faktor är nog de flesta överens om därför att relationer kräver tid tillsammans för att överleva. Det gäller både för barn och för vuxna. Föräldrarna brottas ofta med dåligt samvete, och det finns verkligen ingen anledning att lägga sten på deras börda. Det är de politiker som byggt upp systemlösningar som inte ger utrymme för någon som helst variation som borde sova dåligt på nätterna. Vad gör då regeringen för att förbättra situationen för föräldrarna? Jo, erbjuder dem att arbeta ännu mer. Det är nämligen tanken bakom maxtaxan. Billigare kommunal barnomsorg så att småbarnsföräldrarna ska gå upp i arbetstid om de inte redan jobbar heltid. Det är svårt att förstå logiken. Vilka vinner ekonomiskt på maxtaxan? Jo, självklart i första hand familjer med två föräldrar med goda inkomster. De får en inkomstökning på ett par tusen i månaden eller mer. Föreställ er att det hade varit fråga om en skattesänkning som utformades på det sättet. De småbarnsföräldrar som tjänar mest får en rejäl skattesänkning. De som har låg inkomst får ingenting alls. Dessutom är man tvungen att bete sig på ett visst sätt för att komma i åtnjutande av skattesänkningen. Det skulle leda till ett ramaskri. Men det är just så den här s.k. reformen är konstruerad. En ensamstående mamma som lever på socialbidrag och redan i dag betalar en blygsam summa eller ingenting alls för barnomsorgen tjänar ingenting på reformen. Om hon får höjd lön stiger också omkostnaderna för barnomsorgen, visserligen upp till ett lägre tak men det är ingen stor förbättring för henne. Föräldrar som inte kan eller inte vill utnyttja kommunal barnomsorg får fortfarande betala skatt och därmed finansiera maxtaxan men får själva inte ett öre av alla de nya miljarder som satsas, trots att de också har barn i förskoleåldern. Sådant brukar normalt benämnas orättvist. Men framför allt: Barn och föräldrar behöver och vill ha mer tid tillsammans - inte mindre. Vi politiker måste ge dem den möjligheten. Varför är det så svårt att inse att det betyder att föräldrarna måste få mer att säga till om när det gäller hur pengarna till barnomsorgen ska styras? Tänk om alla de här 5 600 miljonerna, som det kostar att införa maxtaxa och de övriga delarna av förslaget, i stället fördelades till alla småbarnsföräldrar. Det skulle räcka till 40 000 kr till varje barn som fyller ett år - pengar som föräldrarna kunde välja att använda som de själva vill. Det skulle dessutom räcka till ett skatteavdrag på maximalt 50 000 kr per barn och år för pengar som använts till att betala barnomsorgen för. Om det är morfar, grannfrun, det kommunala eller privata dagiset som står för omsorgen ska vi politiker inte lägga oss i. Föräldrar är kapabla att göra sina egna val och bedöma vad som är bäst för barnen och dem själva. Barnens behov varierar och måste få göra det. Nästan alla familjer, inklusive ensamstående med mycket låga inkomster, skulle tjäna rent ekonomiskt på en sådan modell både i förhållande till hur det ser ut i dag och i förhållande till maxtaxeförslaget. Men den stora förtjänsten med modellen är att den ger föräldrarna större möjligheter att styra över sina egna liv. Att man känner att man kan påverka sin egen vardag är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att minska känslan av stress. Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet lagt fram ett förslag om barnomsorgskonto som alternativ till maxtaxan. Det består av just de tre inslag som jag nämnde: 40 000 till varje barn som fyller ett år, avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till 50 000 kr per barn och år och rätt att välja vilken barnomsorg man vill på lika villkor. Kostnaden för staten är exakt densamma som för maxtaxan trots att pengarna i vårt alternativ fördelas också till de över 100 000 barn som inte finns i kommunal barnomsorg i dag. Regeringen vill ju gärna styra in de barnen också till samma omsorgsform genom att göra den billigare för familjerna. Vad ska föräldrarna välja? Alternativet är ju att stå för hela kostnaden själv, och hur många klarar det? Därför är alla bedömare överens om att förslaget om maxtaxa, om den genomförs, innebär en styrning mot kommunala daghem, oavsett vad föräldrarna helst vill. Familjedaghem, öppna förskolor och privata alternativ riskerar att svältas ut. Den merkostnad som maxtaxan kommer att leda till överlåter regeringen nämligen med varm hand till kommunerna, eftersom hela reformen är underfinansierad. Risken är stor att barngrupperna blir ännu större och att arbetsbördan ökar för den redan slitna personalen. Pengar för kvalitetsutveckling utbetalas bara till kommuner som lovar att införa maxtaxa, så kommunerna har heller inget val om de hellre skulle vilja satsa på kvalitetshöjning. Staten på kommunen och kommunen på föräldrarna. Gör som vi säger, annars blir det inga pengar. Maxtaxan ska genomföras till varje pris. Eftersom både Vänsterpartiet och, mer förvånande, Miljöpartiet följer husse i spåren kommer förslaget att gå igenom i riksdagen och tvingas på kommunerna och föräldrarna. Så långt går allt enligt beräkningarna. Om barn och föräldrar kommer att må bättre och om det kommer att födas fler barn återstår däremot att se. Tillåt mig tvivla, herr talman.

Herr talman! Jag vill börja med att också yrka bifall till reservation 5 under mom. 7 och 8. Jag kommer att koncentrera mig på maxtaxeförslaget. Min kollega Sofia Jonsson kommer att beröra övriga delar i betänkandet senare under debatten. Herr talman! Dagens debatt handlar om likriktning eller mångfald. Den handlar om ifall bara vissa eller alla familjer ska få del av samhällets subventioner till barnomsorg, om stödet ska riktas till familjer med höga inkomster eller om alla ska få del av stödet. Maxtaxan kontra barnomsorgskontot handlar om skilda uppfattningar i förtroendet till föräldrarna. Här klargörs en ideologisk skillnad, antingen socialistisk barnomsorgspolitik där staten och kommunerna, inte föräldrarna, styr över barnens omsorg, eller den syn som Centerpartiet står för som innebär att samhället stöder föräldraskapet, att familjen själv styr över sin tid och valet av barnomsorgsform. Vi centerpartister vill lägga makten i familjens händer och låta alla barn omfattas av det offentliga stödet. Maxtaxan har verkligen många svagheter. För det första omfattar inte maxtaxan alla barn. Familjer som väljer en annan barnomsorgsform får inte del av det ekonomiska stödet. Maxtaxan saknar den flexibilitet som många barnfamiljer efterfrågar. Många familjer söker möjligheter att förkorta sin arbetstid eller välja alternativa barnomsorgsformer. Maxtaxan ger inte det valet till familjerna. De ekonomiska resurser som det hade varit möjligt att frigöra för t.ex. kortare arbetsdag, blir nu i ännu högre grad uppbundna i ersättning till kommunerna. Maxtaxan är dessutom en dyr reform, men den löser inte problemen för dem som önskar barnomsorg under andra tider eller under andra former än de som kommunen kan erbjuda. Familjebildningar, arbetstider, tid för eget engagemang i barnomsorgen m.m. varierar. Förutsättningarna är olika och familjerna har olika önskemål om lösningar för barnens omsorg. I en tid när det är svårt att kombinera familjebildning med ett aktivt yrkesliv behövs inte fler varianter av den gamla lösningen, utan nya möjligheter för familjen att hitta kombinationsmöjligheter. Centerpartiet är och har varit pådrivande för en annan familjepolitik. Vi har nu tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna utformat ett familjepolitiskt stöd anpassat för den moderna familjen. Föräldrarna styr över sin egen tid. För samma pengar som vänstermajoriteten satsar på maxtaxan skulle vi kunna få ett barnomsorgskonto med 40 000 kr per barn som familjen kan använda efter sina egna behov. Pengarna räcker dessutom till att ge ett skatteavdrag för barnomsorgskostnader. Vårt alternativ till maxtaxan - barnomsorgskonto, avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader och etableringsfrihet - ger sänkta barnomsorgskostnader med cirka en tredjedel. Det ger möjlighet till kortare arbetstid och möjlighet att vara hemma längre än vad föräldraförsäkringen medger. Det ger möjlighet till ökad mångfald. Det stimulerar alternativ och kombinationsmöjligheter. Dessutom, och inte minst, har den en klar jämställdhetsprofil mellan män och kvinnor. Centerpartiet har, tillsammans med övriga nämnda partier, i god tid före valet nu presenterat ett alternativ som gynnar jämställdheten, ger valfrihet, mångfald, flexibilitet och ökad rättvisa och som dessutom är ett ekonomiskt lyft - för att citera en morgontidning från i somras - för alla barnfamiljer. Låt mig ge ett exempel ur verkligheten. Magnus och Malin och sönerna Oskar och Hjalmar är en ganska vanlig familj som bor i västra Sverige. Pappa Magnus har ett relativt nystartat företag, och mamma Malin har ett springvikariat inom äldreomsorgen. Magnus och Malin jobbar mycket. Ofta blir det både helger och nätter, men det ger inte särskilt höga inkomster. Oskar och Hjalmar älskar sin förskola och sina lärare, så som de flesta barn gör. Men dagiset har inte öppet jämt och ständigt. Eftersom Magnus och Malin jobbar oregelbundna tider är det stressigt och ett ständigt pusslande för att hämta och för att fixa så att någon ser till barnen. För Magnus och Malin sänks dagisavgiften med ca 600 kr, icke att förringa. En höginkomsttagarfamilj i samma kommun får en sänkt avgift med drygt 2 000 kr. Det är i en kommun med ganska normala taxor. Men för Magnus och Malin finns det en annan viktig skillnad mellan Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag och vårt förslag eftersom de har behov av flexibla lösningar. Det får de i vårt förslag. Det får de inte i majoritetens förslag. Vårt förslag ger möjlighet även för familjer som inte badar i pengar att ta hjälp utifrån när tiden inte räcker till. Det finns många familjer som är i samma situation som den här familjen. Herr talman! Socialdemokraternas maxtaxa som alltså stöds av Vänsterpartiet, och otroligt nog även av Miljöpartiet, utgår från industrisamhället där staten skulle styra över produktionsmedlen och enskilda människors liv. Alla familjer skulle formas efter samma mall. De familjer som valde andra lösningar eller helt enkelt inte hade möjlighet att använda den kommunala omsorgen skulle inte få något stöd. Majoriteten fortsätter på den gamla vägen. Ni verkar inte märka att dagens familjer är i behov av nya lösningar och att de har vilja, lust och förmåga att själva ta besluten. Miljöpartiets piruetter i den här frågan är anmärkningsvärda. Miljöpartiet säger sig vilja sänka arbetstiden. Vi har ett förslag som vi här har redovisat som ett alternativ till maxtaxan vilket ger ekonomiska möjligheter för de föräldrar som så vill att sänka arbetstiden och förutsättningar för mer tid tillsammans med barnen. Det säger Miljöpartiet nej till. Man väljer i stället Socialdemokraternas maxtaxa och skriver fast att föräldrar i praktiken ska jobba mer och få mindre tid med barnen. Hur i all sin dar kan Miljöpartiet mot bakgrund av vad man programmässigt uttalar göra på detta vis? Till sist: Majoriteten säger att det ska tillföras kvalitetspengar till förskolan. Det som majoriteten ofta glömmer att säga är att de bara går till de kommuner som inför maxtaxa. Om regeringen menar att kvaliteten inom barnomsorgen ska höjas vore det enligt min mening lämpligt att alla kommuner skulle få del av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder. Vi har här återigen ett exempel på att statliga pekpinnar ska styra så att alla kommuner verkligen gör så som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att kommunerna ska göra. Vi har på senare tid blivit vana vid att se en hel del övertramp när det gäller den kommunala självstyrelsen. Jag och Centerpartiet, som tror på den lokala demokratin och vill främja den, tycker att detta är en förfärlig utveckling. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag från Centerpartiet säga nej till maxtaxan och ja till en familjepolitik som omfattar alla barn och som ger valfrihet, är rättvis och gynnar jämställdheten mellan män och kvinnor, innebär ett ekonomiskt lyft för barnfamiljerna och ger förutsättningar för mer tid med barnen.

Herr talman! Jag tänker börja med en liten interiör från en barnfamilj en helt vanlig torsdagsmorgon i november. Sexåringen ska i väg till sin första idrottsdag, så det ska packas matsäck. Också tioåringen ska i väg till idrottsdag på ett annat ställe och med en helt annan matsäck. Regnet öser ned. Småbarnspappan säger: Jag skjutsar er till skolan. Mamman säger: Det går bra. Jag kan vänta hemma så länge. Jag kan ta nästa tåg. Tio minuter senare tar man bilen till den pedagogiska förskola som föräldrarna själva har valt åt tvååringen. Det är en helt vanlig morgon hemma hos familjen Pilsäter. Vi är två föräldrar som har flexibla arbetstider och höga inkomster och som dessutom i en socialdemokratiskt styrd kommun lyckats kämpa sig till att få vara med om att driva en föräldrakooperativ förskola. Varför säger jag det här? Jag tycker att det är en väldigt bra illustration till hur det kan gå till när man ska försöka kombinera ansvar för barn och tunga jobb om man har de ekonomiska möjligheterna och har jobb där man själv har stor makt. Det ser inte ut så här i de flesta småbarnsfamiljer. De flesta småbarnsfamiljer har inte de möjligheter som jag som höginkomsttagare har, med ett jobb där jag själv styr väldigt mycket över tiden. Jag vill ändra på dessa förhållanden. Jag vill att många fler småbarnsmammor ska kunna få den vardagsmakt som jag har, och det är därför som jag och vi i Folkpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna har lagt fram ett gemensamt förslag till hur man ska kunna öka den ekonomiska vardagsmakten för småbarnsfamiljerna. Betänkandet har rubriken Maxtaxa och allmän förskola m.m. Jag vill passa på att nämna att Folkpartiet är en väldigt varm förespråkare för en allmän förskola. Vi har drivit den linjen i många år och är glada för att regeringen och dess stödpartier nu har plockat upp idén. Ulf Nilsson kommer senare för vår del att redogöra lite mer för vilka ytterligare krav som vi tycker att man kan ställa på en sådan pedagogisk förskola. Vi tycker bl.a. att det pedagogiska lite för mycket har hamnat på undantag. Herr talman! Det här förslaget stöds av vänsterblocket, och det utgörs av personer som ofta vet hur allting ska vara och hur man ska göra. Vi har en ganska likartad inställning till vad som är bäst för de egna barnen och till vad som är rätt för en själv som mamma. Det som skiljer våra inställningar åt är att jag inte tycker att jag vet vad som är bäst för alla andras barn och att jag inte tycker att jag ska bestämma hur alla andra mammor ska bete sig - hur de ska jobba, när de ska jobba och vad som är den lagom avvägda arbetstiden och den lagom avvägda föräldraledigheten. Jämställdhet, lika villkor och möjligheter för kvinnor och män, handlar i grunden om makt. Det handlar inte om det färdiga resultatet, hur allting ska vara när det är färdigt, utan det handlar om att ha lika möjligheter att själv bestämma hur man ska forma sitt liv och sin vardag. Kvinnor har mindre makt än män, och det är det som vi vill ändra på. Det är i dag år 2000 fortfarande inte bara så att kvinnorna föder och ammar barnen, utan det är också så att kvinnorna i många år tar det största ansvaret för barnen. Det är därför som det är svårast för kvinnor att kombinera aktivt deltagande på arbetsmarknaden med ansvaret för barnen. Det vill vi ändra på. Det är naturligtvis också så att i takt med att familjelivet blir mer och mer jämställt uppstår även för männen de svårigheter som kvinnor i alla år har haft. Det är inte så, som man verkar tro inom vänsterblocket, att bara man delar på ansvaret för barnen försvinner problematiken. Den blir bara lite mer utspridd, men det är precis samma antal dammråttor som ska jagas, och barn ska hämtas på dagis precis lika många eftermiddagar. Man har precis samma svårigheter att få ekvationen att gå ihop, men uppgifterna delas lite jämnare. Detta är naturligtvis en mycket stor fördel inte minst för barnen, men problemen med att hantera tiden försvinner inte. Den tid när man har små barn är väldigt rolig. Det är en väldigt viktig tid i ens liv och i barnens liv, men den är också kämpig rent praktiskt. Det är mycket svårt att få ekvationen och ambitionerna att gå ihop. Jag tycker att det rimliga vore att politiken ska underlätta för folk att själva lösa ekvationen på det sätt som man själv tycker är bäst. Vi vet i dag, herr talman, att det på väldigt många arbetsplatser förekommer oerhört mycket av stress, press och slit. Många människor blir slitna, arbetsskadade och t.o.m. långtidssjukskrivna. Siffrorna över detta ökar, och det gäller särskilt kvinnor och särskilt inom den offentliga sektorn. Det gäller också för dem som jobbar deltid. Det finns alltså inte något klart samband mellan hur lång arbetstid man har och hur sliten man blir på jobbet. Det är ganska uppenbart att det är i hela den kombinerade livssituationen som man slits, från alla håll och kanter. Man sitter i väldigt många fall på ett jobb där man har oerhört lite inflytande över hur och när man ska jobba och hur uppgifterna ska skötas. Det är problem som ligger vid sidan av, men de gäller i hög utsträckning den barnomsorgspersonal som omtalas i betänkandet och även i många andra kvinnodominerade yrken med höga utbildningskrav i den offentliga sektorn. Det skulle vara mycket vunnet om det gick att avreglera vården och skolan, ge folk mer makt över arbetstiden, ge folk mer makt över sin arbetsmiljö, införa hushållstjänster som vanligt folk har råd med osv. Det är förslag som vi för fram i andra sammanhang men som hänger ihop med hela situationen. Jag talade förut om vilka som har och framför allt inte har ekonomisk vardagsmakt. Det kom en utredning från LO häromdagen som bekräftar mycket av det som vi alla kan se med våra egna ögon. Barnfamiljerna har det svårast ekonomiskt, och de är mest ekonomiskt pressade - särskilt ensamföräldrarna. Det är de som har svårast att förändra sin ekonomiska situation. Det är småbarnsföräldrarna och särskilt de ensamförsörjande som sitter fast i fattigdomsfällor och marginaleffekter. Det är svårt att vara fattig, men det är värre att inte kunna göra någonting åt det. Därför har vi lagt fram förslag som innebär att sänka marginal och tröskeleffekter för dem som har de största. De som har de största marginal och tröskeleffekterna är de som har de lägsta inkomsterna. Det är därför vi i Folkpartiet säger att staten ska koncentrera sig på att göra någonting åt de marginal och tröskeleffekter som staten har hand om - det är skatterna och bostadsbidragen. Där har vi förslag på att växla det konsumtionsstyrande och inkomstprövade bostadsbidraget mot generella barnbidrag, som inte ändras om man ökar sin inkomst och som man inte måste köpa en viss sak för, nämligen boende. Folkpartiet har drivit sedan jag var liten frågan om enhetstaxa på dagis. Det är jättebra, men vi tycker att det är en kommunal fråga. Det måste inte vara så att allt man själv tycker är riktigt ska bestämmas där man själv är. Rätt sak på rätt plats. Det är inte alltid den plats där just jag är. Vi i Folkpartiet är helt överens med våra kommunalpolitiker om att det här är en kommunal fråga, och de driver frågan om enhetstaxa i kommunerna. Det beslutet måste fattas i det sammanhang där alla andra beslut fattas om barnomsorg, köer, kvalitetsproblem. Detta får vägas ihop till ett samlat beslut. Herr talman! Det borgerliga förslaget handlar i stället om att återinföra den etableringsfrihet som fanns under den borgerliga tiden. Jag kanske ska påminna om att rätten för alla att få barnomsorg infördes under den borgerliga regeringen efter åratal av socialdemokratiskt målsättande osv. Det var först med en borgerlig regering som vi med barn fick en rätt till barnomsorg. Man skulle inte vara utlämnad åt kommunens godtycke om det skulle finnas en barnomsorgsplats eller inte. Det är ett mycket viktigt steg. Det räcker inte med att det finns en barnomsorgsplats. Det måste vara en plats som man själv trivs med, som man själv tror på och som man tycker fungerar för ens eget barns behov. Den etableringsfrihet som infördes då tycker vi ska återinföras. Det är mycket viktigt. Det kommunala stödet till barnomsorg ska följa med till den barnomsorg man själv har valt. Det är viktigt inte bara för föräldrarna utan också för personalen. Det är en otrolig skillnad för dem som jobbar på en förskola eller som dagmammor att veta att de barn som finns där är där för att föräldrarna vill att de ska vara där, inte för att de är anvisade dit. Det inflytande som föräldrar kan få över barnens barnomsorg är beroende av att de som har hand om barnomsorgen vet att föräldrarna kan välja någonting annat om den inte passar. Vi föreslår återinförd etableringsfrihet och valfrihet genom att stödet följer med. Det är en mycket viktig fråga för vanliga barnfamiljer. Vi föreslår en avdragsrätt. Det gör att barnomsorgen blir billigare - som vi redan har påpekat. Det innebär faktiskt att det blir minskade tröskeleffekter för att gå ut i jobb. Om barnomsorgsavgiften sjunker gentemot i dag minskar det tröskeleffekten att välja mellan den ekonomiska situationen om jag stannar hemma och den ekonomiska situationen om jag jobbar. Det är ett viktigt förslag för att stärka kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Men båda förslagen hänger också ihop med att det ska vara en sådan barnomsorg som man själv behöver när man behöver den på det sätt man behöver den. 40 000 kr i kontanter - innebär att barntillsyn i helt andra former än vad som kan erbjudas på den vanliga barnomsorgsmarknaden kan bli ekonomiskt överkomligt. Det kan vara att ha en helt vanlig vit barnvakt en vanlig eftermiddag eller kväll när man ska jobba över eller gå på ett möte. Då kan man skaffa sig något annat än bara ett val mellan egen ledig tid eller barnomsorg, vilket är det enda man kan välja med socialdemokraternas förslag, dvs. att välja ett annat sätt att köpa sig tid. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Miljöpartiet hade en valaffisch där det stod "Kortare arbetstid!". Den hade man illustrerat med en kvinna, en mamma, med ett barn som satt i en barnstol på en cykel och två matkassar över styret. Så stod det "Kortare arbetstid!". Men herre gud, den kvinnan vill väl inte ha kortare arbetstid, hon vill väl ha en liten bil så att hon slipper vingla med matkassarna. Även där måste vi acceptera att kvinnor faktiskt inte alltid vill stöpas in i ett mönster som har bestämts av någon överhöghet, t.ex. att man ska vingla med matkassar på cyklar och ha kortare arbetstid. Folk kan väl få köpa sig tid på olika sätt. Alla förverkligar inte sig själva genom att själva sköta dammsugaren. En del kanske tycker att det är bättre att göra en eller två timmar till på jobbet och kunna köpa sig lite service för att bättre hinna med sina egna barn. Jag kan försäkra er att det inte är alltid ungarna tycker att det är så jättekul när mamma och pappa säger: "Jag ska bara tvätta, jag ska bara städa, jag ska bara ... jag ska bara ..." De kanske vill vara lite mer med föräldrarna. Herr talman! Vårt förslag handlar om vardagsmakt, ekonomiskt och praktiskt. Det handlar också om jämställdhet. Det handlar om att ge kvinnor mer makt över sina egna liv. Jämställdhet handlar om makt. Herr talman! Jag kan garantera att vi liberaler kommer att fortsätta att föra den kampen i polemik med er som tror att vägen till jämställdhet går genom mer makt till staten. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Vi har nu hört om så mycket elände med dammråttor, stress osv., så jag började fundera över om jag hade kommit till rätt debatt. Vår utgångspunkt för debatten är att vi vill skapa en ännu bättre förskola som är ännu bättre på att se till barnens behov. Det är deras egna behov som ska tillgodoses, och det är det debatten handlar om. Jag har tyckt mig finna en stor enighet om att vi ska använda barnens egen nyfikenhet även i förskoleåldern för att börja det livslånga lärandet. Men jag hör också många farhågor om att en alltför tidig introduktion av den pedagogik som fortfarande är förhärskande i många skolor kan kväva den nyfikenheten och lusten. Barnen måste få vara barn. Den svenska förskolan har lovsjungits av bl.a. OECD för att den möter barnen med respekt, tillåter dem att utvecklas på barns sätt i stället för att träna dem i att vara vuxna. Tonvikten ligger på frihet och en tro på att barn vill lära sig och en tro på att barn vill utvecklas som personer. Det är ett mycket högt betyg för den svenska förskolan, och det är ett mycket stort erkännande av den kompetens som förskolans personal besitter. Det är kompetens om barn och barns utveckling, och den ska vi vara rädda om. Vi har tidigare beslutat i kammaren om flera förstärkningar av förskolans roll. Den egna läroplanen och sexårsverksamheten som övergick till att bli förskoleklass var markeringar av den vikt vi lägger vid en bra förskoleverksamhet. Nu vill vi ta nästa steg. Den här debatten handlar om flera olika förslag som vart och ett för sig ytterligare stärker våra gemensamma insatser för att ge alla barn en bra start i livet och det livslånga lärandet. Jag ämnar prata om förslagen sammantaget, inte styckevis och delat. Herr talman! Vi vill först och främst införa en allmän förskola för 4-5-åringar. Den ska vara frivillig för barnen, men det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda alla barnen plats. Den ska vara avgiftsfri. Ingen ska behöva avstå från en plats beroende på att man inte har råd. Det är återigen barnens behov som står i fokus. De flesta barn mår bra av och tycker att det är kul att leka, lära och arbeta i grupp. Äntligen kan vi finansiera ett sådant erbjudande för alla 4-5-åringar. Det här beskriver moderaterna och kristdemokraterna som förmynderi och tvång. Jag vill ställa en fråga till er. Jag vill testa vad det egentligen handlar om för er del. Ni kan väl använda någon minut av er repliktid för att svara. Hur tänker ni om grundskolan, i konsekvens med hur ni uppenbarligen uppfattar den allmänna förskolan för alla barn? I grundskolan finns ju ett reellt tvång - skolplikten. På den punkten skiljer sig förhållandena. På alla andra ser det likadant ut. Den allmänna förskolan riktar sig till alla barn, och den är avgiftsfri. Där finns utrymme för olika huvudmän och olika sätt att arbeta för att nå målen. Det är inte alls så att detta bara riktar sig till den kommunala förskolan. Ramarna är alltså desamma. Vilken etikett sätter ni på grundskolan? Är den också samhällets tvång och förmynderi? Eller gäller sådant bara de yngre barnen och deras tillgång till den resurs som förskolan omvittnat är? Vad är den principiella skillnaden? Jag är väldigt glad att Centerpartiet och Folkpartiet ställer upp för den allmänna förskolan. Det är bra att det finns några som ser längre än till blockgränsen, som ser till barnens bästa i det här avseendet. Den andra delen i förslaget innebär att också barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar har rätt till förskoleverksamhet - om familjen vill. Det är ett erbjudande om att slippa bli utkastad från sin barngrupp, från sina kompisar och vuxna som man tycker om att vara med, på grund av förändringar i familjen som ju barnet inte rår över. I alldeles för många kommuner sker detta i dag. Och det sker ofta i en situation som för de enskilda barnen är jobbig nog ändå. Arbetslöshet innebär en oerhörd påfrestning i många familjer, inte bara ekonomiskt utan också på annat sätt. Att få vara kvar i förskolan kan vara ett bra stöd för barnen just i den situationen. Dessutom bidrar det till att föräldrarna bättre kan ägna sig åt att söka ett nytt arbete och förbereda sig för det. Att få ett nytt syskon är nog den största omvälvning och kanske den största glädje som finns i ett barns liv. Men för den skull är man inte beredd att förlora rätten till sin egen tillvaro med kompisar och den stimulans som förskolan ger. Självklart är familjen viktig för alla barn. Men barn behöver också andra nära relationer, och när de har fått sådana är det oerhört viktigt att så långt som möjligt undvika att de bryts abrupt. Vårt förslag medverkar till att sådana påtvingade skilsmässor minskar. Rätten att ha kvar sin förskoleplats ska inte var beroende av vilken kommun barnen bor i. Vi anser att det ska vara lika över landet. Även här är vi oeniga med moderaterna och kristdemokraterna. Den tredje delen i vårt förslag gäller taxorna för förskoleverksamheten. Problemet vi vill lösa ligger i att taxorna har ökat kraftigt i många kommuner och hotar att utestänga barn från förskolan, barn som annars skulle vilja vara där eller har behov av att vara där, för sin egen skull eller därför att föräldrarna arbetar eller studerar. Det är stora skillnader mellan kommunerna både när det gäller avgifternas storlek och taxans konstruktion. Det finns nu ganska många kommuner som infört timtaxa, ett slags stämpelklocka för barnen och deras föräldrar. Tala om stress! Det finns exempel där man månader i förväg kräver besked av föräldrarna om när barnen ska vistas på dagis. Det här blir en alldeles orimlig situation för barnen, för föräldrarna och för den personal som ska planera en vettig verksamhet för barngruppen. Förslaget om maxtaxa är ett sätt att hitta lösningar på dessa problem. Vi får en låg och jämn taxa. Föräldrarna kommer att veta vad som ska betalas, och man slipper jaga varje timme. Det underlättar det pedagogiska arbetet i barngruppen. Den som flyttar från en kommun till en annan behöver inte bekymra sig om taxans höjd och konstruktion. 3 % av hushållets inkomst per månad eller 1 140 kr för det första barnet. Sedan blir det lägre summor, 2 % respektive 1 %, för andra och tredje barnet. För det fjärde barnet osv. utgår ingen avgift alls. På motsvarande sätt blir det en högsta taxa för skolbarnsomsorgen. Det här gör det lättare att planera familjeekonomin. Hur familjerna kommer att reagera på detta - det har ju mina meddebattörer uppehållit sig en del vid - vet vi inte ännu. Vi vet att många vill kunna förena förvärvsarbete med ett ansvarsfullt föräldraskap. Vi vet att föräldrarna i hög grad ser förskolan som ett stöd i detta. Men om den som nu får en fast och lägre dagisavgift går upp i arbetstid därför att den ekonomiska tröskeln blir lägre, använder utrymmet för att gå ned i arbetstid och få mer tid för barnen eller kanske vill göra något helt annat, det vet vi inte ännu. Det är ett avgörande som ligger hos varje familj, och så ska det vara. Om ett par år kanske vi ser de allra första tecknen på hur det här kommer att slå. Jag ser det här som första steget mot en avgiftsfri förskola. Det kommer sannolikt att ta lång tid innan vi kommer dit, men det viktiga är att vi nu satt principen om att förskolan är till för barnen och deras behov i sjön. Sen går det att bygga på när och om ekonomin tillåter. Jag har svårt att se några principiella skillnader mellan skolan och förskolan i det här avseendet. Förskolan har en oerhört stor betydelse för hur barnen senare lyckas i sitt skolarbete. För mig betyder det att den måste erbjudas till alla barn, på villkor som gör att ingen tvingas tacka nej av ekonomiska skäl. Och vem skulle komma på tanken att återinföra avgifter i grundskolan av de skäl ni här har redovisat för avgifter i förskolan - eller i gymnasieskolan, för att nu välja en frivillig skolform? Så länge förskolan enbart sågs som en verksamhet som skulle göra det möjligt för föräldrarna att arbeta, och så länge det rått brist på platser, har det varit befogat med avgifter. Nu är det dags att byta perspektiv. Jag skulle vilja hälsa er välkomna till detta perspektivbyte, för ni står kvar i det gamla sättet att se på förskolans roll. Jag är också lite förvånad över att det samlade borgerliga alternativet i så hög grad bär moderaternas prägel. Det säger en hel del om hur det samarbetet går till, och det är väl bakgrunden till att det inte finns så många gemensamma drag i övrigt i er utbildningspolitik - och inte i övrigt heller. Kommunerna kommer att kompenseras för uteblivna inkomster. Ersättningssystemet införs successivt under två år för att varje kommun ska kunna anpassa sin ekonomi efter de förändringar som kan uppstå. De ska inte behöva drabbas av hastiga och stora inkomstbortfall. Apropå det fick jag ett underligt brev häromdagen. Vi brukar ju redovisa brev vi får här. Jag nämner det här eftersom jag tror att det inte är helt uteslutet att det har varit i säck innan det kom i påse. Brevet kom från tio moderata kommunpolitiker i Stockholms län - jag är ju därifrån - och de ber mig rösta emot det här förslaget. Jag ska meddela att det kommer jag inte att göra. Om dessa moderater vill motarbeta maxtaxan i sina kommuner är det fritt fram för dem. Det är frivilligt att införa maxtaxan. De kan avgöra det själva. Men om de vill göra det får de faktiskt ta ansvar för det själva. Någon hjälp av mig kan de inte räkna med. Jag förstår att de skulle tycka att det vore himla bekvämt om riksdagen sade nej. För vad de annars måste tala om för sina medborgare är följande: Huddinge, som var en av dem som skrev, skulle få lov att berätta för en ensamstående förälder som tjänar 14 500 kr i månaden att han eller hon ska fortsätta att betala 411 kr mer än nödvändigt i dagistaxa för sitt barn. Skolstyrelsens ordförande i Tyresö skulle få lov att säga att det blir 660 kr dyrare. I Nacka skulle barnomsorgs och utbildningsnämndens ordförande tvingas berätta att det rör sig om 1 395 kr. I Danderyd skulle barn och utbildningsnämndens ordförande lämna beskedet att det handlar om 1 531 kr per månad. I Järfälla skulle beskedet bli 663 kr per månad. Det är klart att de helst skulle vilja slippa berätta om det här, men det får de nog göra i alla fall och göra det själva. Det finns en utväg för dem, och det är naturligtvis att anta erbjudandet om maxtaxa. Det skulle inte minst deras kommuninnevånare tycka om. De borgerliga partierna hävdar i sin reservation att erbjudandet om maxtaxa är ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen och att det äventyrar andra kommunala verksamheter. Jag vill granska det påståendet genom att jämföra det med ert eget förslag i samma reservation, nämligen fri etableringsrätt för förskoleverksamhet. När kommunerna tillförs sammanlagt 5,6 miljarder kronor för att finansiera en delvis frivillig reform som beslutats av riksdagen kallar ni det för ett brott mot den kommunala självstyrelsen. När ni själva föreslår att vem som helst ska kunna starta en förskoleverksamhet och sedan skicka räkningen till kommunen kallas det, ja, vad? Det frågar jag er. Omsorgen om den kommunala självstyrelsen är tydligen inte djupare rotad än att den får stryka på foten när det gäller att jämna marken för AB Pysslingen och andra privata företag som vill etablera sig och skicka räkningen till skattebetalarna. Man kan mycket väl tycka att det ska vara så, att kommunen bara ska ha rollen som kassaförvaltare i de här frågorna. Men argumenten i en och samma reservation måste ändå hänga ihop. Ni skriver också i er reservation att maxtaxan äventyrar andra verksamheter inom kommunen. Vad är det för verksamheter? Reformen är ansvarsfullt finansierad, inte bara genom att man ersätter inkomstbortfallet, utan också genom de extra 500 miljoner som tillförs för kvalitetssäkring. Inom parentes kan man väl också nämna de 5 miljarder kronor som under några år ska tillföras skolan, som självklart också kommer att öka kommunernas utrymme för en bra verksamhet på det här området. Varför skulle någon enda kommunpolitiker vilja försämra skolan eller barnomsorgen bara för att man får möjlighet att införa en av staten finansierad maxtaxa? Det finns inga skäl för det. Nej, se det så här i stället! Nu har vi äntligen en ekonomisk tillväxt i Sverige som tillåter att vi genomför en länge efterlängtad reform, en reform som ger alla barn chansen till en bättre start på det livslånga lärandet, en investering i bättre kunskaper och ökad trygghet. Vi socialdemokrater vill hellre göra det än sänka skatten. För det är det utrymmet som det i själva verket handlar om. Det är ärligare att säga det i stället för att skrämma med sämre skola och äldreomsorg. Herr talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är inte ofta man hör ett sådant osammanhängande och ologiskt resonemang i riksdagens talarstol. Men det var precis vad vi hörde alldeles nyss. Om jag nu förstår Eva Johansson rätt, och det är inte alls säkert, har hon här i talarstolen pläderat för att vi inte bara ska ha skolplikt i grundskolan i Sverige, vi ska också införa en dagisplikt. Hon för nu ett resonemang om att vi inte har någon avgift i grundskolan och eftersom det finns avgifter i barnomsorgen skulle det innebära att de borgerliga partierna skulle vara för att införa avgift i grundskolan. Detta är ju snurr. Vad det här handlar om är att skapa möjligheter för barnen och deras familjer att själva kunna bestämma över det som är viktigt för dem. Men Eva Johansson tycker att alla barn ska gå i förskolan. Det bästa sättet att genomföra det är att tvinga dem in i förskolan och på dagis. Det gör man genom att först införa någon form av maxtaxa, och sedan ska man ha avgiftsfrihet i barnomsorgen. Det innebär att den som vill göra annorlunda inte kommer att ha några ekonomiska möjligheter att göra det. Det är precis det som jag sade i mitt anförande. Barnfamiljerna har i dag en enormt svår ekonomisk situation. Det enda sättet för dem att få näsan över vattenytan är att göra precis som ni vill. Det här är ett bra sätt, från era utgångspunkter, att genomföra det som Alva Myrdal sade för ett antal decennier sedan. Sedan talas det om frivillighet. Med det förslag som ni nu har lagt fram är det inte mycket till frivillighet för kommunerna. Med den situation som barnfamiljer har kommer de att tvingas att genomföra detta. De har inget alternativ, därför att ni inte kan rösta på det förslag som är mycket bättre än maxtaxeförslaget, dvs. det borgerliga förslaget, som omfattar alla barn, ger valfrihet och på det sättet skapar utrymme för en barnomsorg till lägre kostnad än i dag.

Herr talman! Jag får tacka för recensionen. Jo, det är frivilligt för kommunerna. Jag kan garantera det, och det ska jag också tala om för de moderata kommunpolitikerna. De kan tacka nej till maxtaxan och tala om det för sina invånare. Men de ska berätta om hela paketet i så fall. De ska inte be mig om hjälp att berätta för sina medborgare att de har tackat nej till någonting som är riktigt bra. Det tvång som ligger i det här, Chris Heister, är faktiskt att folk tycker att det är riktigt bra. Man ser fram emot att få en fast och låg avgift som gör att man bättre kan planera sin familjeekonomi. Men framför allt ser man fram emot att förskolans verksamhet mer och mer bedrivs utifrån barnens behov och inte enbart ses som en möjlighet att lösa barntillsynsproblem i familjen när föräldrarna arbetar. Ni är kvar i den där gammalmodiga synen. Det är ingen som tvingar in några barn i förskolan. Det är frivilligt för föräldrar att välja. Men så väldigt många vill att barnen ska få del av den förmån som det är. Jag ville bara ha reda på hur ni såg på skillnaden mellan förskola och grundskola och för den delen gymnasieskola i det här avseendet, eftersom ni driver så väldigt olika slags politik. Varför är det inte så viktigt att alla barn får tillgång till förskolan? Den allmänna förskolan för fyra-fem-åringar pratar jag nu om. Den har ni sagt nej till. Men ni tycker att det är väldigt viktigt att man sedan har tillgång till grundskolan och gymnasiet, och ni pratar er varma för den högre delen av vårt utbildningsväsende. Vad är det för avgörande skillnader? Gillar ni inte tanken på att också de yngre barnen ska kunna börja sitt livslånga lärande när de är i en mycket nyfiken fas i sitt liv?
Herr talman! Jo, Eva Johansson, vi tycker att det är så viktigt att ge barnen möjlighet att gå i förskola, att den får ett ordentligt pedagogiskt innehåll, att vi har lagt fram ett förslag om att stärka den genom en barnskola. Det förslaget kan Eva Johansson ta del av i det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord. Just för att det är så viktigt också för fyra-femåringar tycker inte vi att det förslag till förskola som socialdemokraterna har lagt fram duger. Eva Johansson talar så vackert om barnens behov. Det är märkligt att Eva Johansson vet vilka behov alla barn i Sverige har. Alla barns behov känner hon till. Hon vet att det är allra bäst för alla barn att gå i den kommunala barnomsorgen, allra helst på dagis. Det är precis det som den här reformen kommer att leda till och som gör att vi kritiserar den så djupt. Vi anser att föräldrarna själva ska bestämma vad som är bäst för deras barn. Vi är övertygade om att de vet det bättre än Eva Johansson, Ingegerd Wärnersson och alla andra här i dag som företräder majoriteten. Det är föräldrarna som bäst känner sina barn och som kan fatta de bästa besluten. Då ska det också finnas möjlighet till det. Eva Johansson talar om frivillighet. Det finns ingen frivillighet i det här förslaget. Det är så finurligt uträknat att det inte finns någon kommun som kommer att kunna tacka nej till detta förslag, eftersom ni bara ger pengar till de kommuner som genomför förslaget. Vi vill att resurserna ska gå till familjerna direkt. Det är det som är skillnaden, Eva Johansson. Varför är ni så in i norden rädda för föräldramakten? Jag tror att Eva Johansson och alla andra vill bestämma vad som är bäst för barnen. Ni är helt enkelt rädda för föräldrarna, för att de ska välja någonting annat än det ni tycker är bra. För min del är det viktiga att föräldrarna känner tryggheten i att kunna få en barnomsorg som är bra för deras barn, att de kan gå ned i arbetstid om de så vill och på det sättet känna att de får livet att gå ihop och att de får makt över sin vardag.
Herr talman! Jag har läst om barnskolan. Det gör mig faktiskt inte särskilt klokare om vad det är för någonting och i vilket avseende den skiljer sig från den allmänna förskolan. Ni har nu sagt nej till den allmänna förskolan. Den här debatten blir lite konstig, eftersom ni har delat upp paketet i delar. Det som känns lite märkligt. Det är ett paket och hänger ihop. Framför allt är det ett perspektivbyte som ni uppenbarligen inte har mäktat med. Det tycker jag är synd. Den allmänna förskolan är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunerna. Däremot sägs det inte någonstans att den enbart ska drivas i kommunal regi. Precis som i all annan förskoleverksamhet kan också andra huvudmän driva den allmänna förskolan. Det är ett erbjudande till alla barn, och inte bara i de kommuner som till äventyrs skulle rösta för den. Den delen, den frivilligheten, gäller maxtaxan. Det vet naturligtvis också Chris Heister. Där finns frivilligheten. Det finns inget tvång för vare sig barn eller familjer, och det finns inget tvång för kommunerna. Det enda tvånget kanske ligger i, precis som jag sade, att opinionen bland föräldrar och kommuninnevånare tvingar också de mest obstinata moderata kommunpolitiker att ändra uppfattning. Om inte annat kanske vi ute i kommunerna kan få hjälp av andra borgerliga politiker som begriper bättre.

Fru talman! Vänsterblockets syn på de här frågorna beskrevs målande alldeles nyss av Eva Johansson: Det här är ett paket som vi har satt ihop, och vi kan inte förstå hur ni kan dela upp frågorna på ett annat sätt. Man kan inte ens acceptera att vi vill debattera frågan på ett annat sätt än vad ni har bestämt att den ska debatteras i för ordning. Inte ens så mycket olikhet kan vi tillåta oss i den här frågan. Det är ganska fascinerande. Eva Johansson talar om att det är för barnens egen skull. Det är självklart så att den pedagogiska förskolan är till för barnen och inte för deras föräldrar. Men varför är ni så enkelspåriga att ni måste koppla ihop den allmänna pedagogiska förskolan, som vi förvisso har synpunkter på, med behovet av barnomsorg och barntillsyn? Det är inte så att man ska ha antingen eller. Man behöver oftast både-och. De behoven kanske inte helt och hållet sammanfaller, t.ex. inte tidsmässigt. Vad har Eva Johansson för svar till den ensamförsörjande sjuksköterska som jobbar natt? Allmän förskola. Det är inget svar på hennes fråga. Hon behöver kunna betala - vilket kanske inte hennes usla sjuksköterskelön räcker till i dag - att någon kommer hem och är med barnen på natten när hon jobbar. Sedan vill hon kanske ändå att barnen ska gå på den pedagogiska förskolan. I er värld måste hon byta jobb, byta arbetstid eller på något annat sätt byta för att passa in i er åtta-tillfem-modell. Det är där vi invänder. Man måste kunna få forma barnomsorgsbehovet efter vad man tror är bäst för sina egna barn och vilken faktisk arbetssituation man har. Det är där vårt förslag ger föräldrarna själva den makten och den möjligheten.
Fru talman! Det hänger ihop. Ett av de problem som vi vill lösa är - som jag sade i min inledning - att taxorna i en del kommuner tenderar att bli så höga och så krångliga på grund av de timrelaterade taxorna att många föräldrar inte längre har råd att efterfråga den förskoleverksamhet för sina barn som de tycker att barnen ska ha och som barnen också skulle må väl av. Det säger inte att jag vet allting om hur varje barn ska ha det. Det är en sak för föräldrar och den personal på förskolan som tar emot barnen att se till att deras behov blir uppfyllda. Vi vill skapa förutsättningar för att varje familj kan göra de valen. Taxorna är ett reellt problem. Det kan Karin Pilsäter inte komma ifrån. Jag önskar att den nattarbetande sjuksköterskan kan få en flexibel lösning på sina barntillsynsproblem som hon har på natten. Det är klart att en allmän förskola inte ska bedrivas om nätterna. Varken Karin Pilsäter eller jag är så korkade att vi tror att debatten handlar om det. Det handlar om att någon ska se till att det här barnet kan vara tryggt också på natten. Detta förekommer i väldigt många kommuner. Jag tycker att kraven på en barnomsorg för alla uppfylls i och med det. Jag förstår inte riktigt vad Karin Pilsäter bråkar om, uppriktigt sagt.
Herr talman! Jag förstår att inte Eva Johansson förstår det. Men jag tror att alla de som jobbar kväll eller natt, börjar väldigt tidigt på morgnarna eller som har barn som inte trivs på det kommunala dagis som ligger närmast och som de är anvisade förstår precis vad jag talar om. Vad detta illustrerar är just det faktum som jag talade om innan. Ni sätter ihop det till ett paket. Alla ska stöpas i samma form. Har man kommit på en idé - nämligen att det är bra med pedagogisk förskola - ska man köra den i botten som en enda lösning på allting. Det ska lösa alla upptänkliga problem. De som inte får in sina liv och sin vardag i den problemlösningen får väl byta liv. Det är vad det handlar om. Herr talman! Nu har jag visserligen ingen ytterligare replik, men jag skulle vilja ställa ännu en fråga till Eva Johansson. Det gäller arbetsutbudet. Nu sade Eva Johansson att det inte alls handlar om att människor ska jobba mer eller mindre, utan att vi får se hur människor gör. Det låter jättebra, men läs budgetpropositionen! Läs de rapporter som Sverige skickar in till EU om hur man vill uppfylla överenskommelserna i sysselsättningspakten. Det enda man nämner för att öka arbetsutbudet och för att klara de kommande demografiska utmaningarna är maxtaxan. Det har vi haft massor med debatter om inom den ekonomiska politiken. Varför ska alla i det här landet jobba mindre utom just småbarnsmammorna, som med hjälp av maxtaxan ska jobba mer? Om detta är en debatt som bara förs i de ekonomiska sammanhangen medan ni som håller på med skolfrågor tycker att det är helt irrelevant vore det bra om Eva Johansson här kunde klargöra att det som regeringen och finansministern för fram inte alls gäller och inte alls står för socialdemokratisk politik. Eller Eva Johansson kan kanske på något annat sätt redogöra för er otroligt kluvna inställning till vilka som ska arbeta mer.
Herr talman! Nu är det så lyckligt att varken finansministern, Karin Pilsäter, jag eller någon annan vet hur familjerna kommer att reagera på detta erbjudande och på den här reformen. Vi ska hålla oss fast vid frågan om barnomsorg på obekväm tid. Nu har inte Karin Pilsäter någon mer replik, men Ulf Nilsson kanske kan svara senare. Vill ni att vi ska lagstifta om att kommunerna ska tillhandahålla barnomsorg på några speciella villkor om nätterna? Är det en sådan specifik lagstiftning ni är ute efter? Vi tycker att det räcker med att lagen nu säger klart och tydligt att barn vars föräldrar arbetar eller studerar - och då sägs det ingenting om att det handlar om dagtid - ska ha tillgång till barnomsorg. Det gäller också på nätterna. I många kommuner är det på det sättet. Tycker ni inte att lagen är tillräckligt stark på den här punkten så säg då till. Det inkräktar kanske på det kommunala självstyret i ännu större utsträckning. Det vet jag inte. Det beror på hur ni vill utforma det. För oss räcker det att lagen ställer det här kravet. Vi är angelägna om att alla barn oavsett hur deras föräldrar arbetar, nätter eller dagar, ska känna att de är trygga. Då handlar det naturligtvis inte om en förskoleverksamhet som den allmänna förskolan, utan då ska barnen sova.

Herr talman! Det är oerhört bra att det blir så tydligt var skillnaderna går i den här debatten. Jag tycker att det sällan är så klargörande. Eva Johansson talar inte ett ord om barnens behov av sina föräldrar, utan det handlar om barnens behov av sitt dagis. Det livslånga lärandet börjar i Eva Johanssons liv den dagen som barnet kliver in på dagis eller i förskolan. Då börjar det livslånga lärandet. Jag har inbillat mig att det livslånga lärandet började för mina barn när de föddes och när de var i kontakt med mig och med andra vuxna i sin närhet. Då pågick ständigt det livslånga lärandet. Sedan säger Eva Johansson att det inte finns någon principiell skillnad mellan förskola och grundskola. Har Eva Johansson aldrig hört talas om att barn har olika behov vid olika tidpunkter? En ettåring har inte samma behov som en fyra och femåring eller en sjuåring, utan det växlar enormt. Den allra första tiden är det ju bara trygghet, närhet och kontinuitet som barnet behöver, och sedan behöver det en massa andra saker ju äldre det blir. Att jämföra detta är helt absurt för mig. Får jag tillägga när det gäller allmän förskola att vi inte alls har sagt nej till den men att vi tycker att kommunerna ska sköta den delen. Det ser nämligen väldigt olika ut i olika kommuner. Familjedaghemmet kanske är beläget på ett sådant sätt att man inte kan ta sig till allmän förskola. Det här måste lösas på olika sätt. Därför tycker vi att det inte ska slås fast exakt hur det ska se ut och var den allmänna förskolan ska förläggas, utan det får kommunerna ordna. Det är en desinformation från Eva Johansson. Jag har en fråga som gäller ansvarsfull finansiering. Jag har för mig att Ilmar Reepalu är ordförande i Kommunförbundet, och han är socialdemokrat. Kommunförbundet anser absolut inte att det här är en ansvarsfullt finansierad reform. Vad svarar Eva Johansson Kommunförbundet och Ilmar Reepalu?
Herr talman! Jag vill ge Inger Davidson helt rätt i ett avseende. Det livslånga lärandet börjar när vi föds, och familjen har naturligtvis den allra viktigaste funktionen för ett litet barn. Jag sade också det i min inledning. Inger Davidson var kanske någon annanstans i tankarna just då och hörde det inte, för hon brukar inte fara med osanning. Våra gemensamma insatser för barnens lärande startar ofta med förskolan och för en del barn när de kommer till skolan när det är skolplikt. Det är de insatserna vi pratar om här och nu. Jag tyckte inte att jag gjorde mycket annat än att prata om att vi ska utgå från barnens behov. Däremot pratar Inger Davidson och en del andra debattörer väldigt mycket om föräldrarnas behov av barntillsyn när föräldrarna ska jobba eller studera. Det är detta andra perspektiv som jag vill att vi ska lägga på förskolan, att det är barnens egna behov som gör att vi ska ha en allmän förskola. Det ska inte vara beroende av vad mamma och pappa gör om barnet har möjlighet att få plats där. Det är därför vi nu vill lagstifta om en allmän förskola för fyra och femåringar. Kommunerna ska sköta den allmänna förskolan, säger Inger Davidson, Javisst - vem skulle annars göra det? Jag tycker att det är en utmärkt tanke, även om jag också är beredd att säga att andra huvudmän kan komma in i verksamheten - precis som det är nu. Det är inget konstigt med det. Vi säger inte hur allt detta ska gå till på varje plats, utan det ska vara precis som det är i förskolan och i skolan i dag.

Herr talman! Jag lovar att läsa snabbprotokollet för att se om Eva Johansson sade att föräldrarna har den största betydelsen. Jag måste ha missat det; jag hörde så mycket annat. Alla barn har inte samma behov, Eva Johansson. Alla barn som får ett syskon reagerar inte likadant. Alla barn som har arbetslösa föräldrar reagerar inte likadant. Och föräldrarna reagerar inte heller likadant i den situationen. Det finns fall där man har tyckt att det enda positiva när man var arbetslös var att man fick vara mer tillsammans med sina barn. Men ni vill lagstifta om allt sådant här, så att alla gör precis likadant oavsett hur behoven ser ut. Jag sade naturligtvis inte att bara kommunen och inte andra huvudmän skulle kunna ansvara för den allmänna förskolan. Jag menar att ansvaret att besluta om allmän förskola ska ligga på kommunen. Det är det vi har sagt. I dag står 100 000 barn utanför det system som finns med dagis och förskola. Ytterligare 35 000 säger att de skulle vilja komma ut ur systemet. De här siffrorna har jag hämtat ur regeringens egen proposition. De skulle vilja göra någonting annat och hitta en egen variant av barnomsorg, som kan handla om t.ex. nattetid. Det kanske är i glesbygden - det finns ingenting. De föräldrarna betalar skatt i dag, och de kommer att betala ännu mer skatt för att kunna betala till den nya reform som kommer. Men de får inte ett öre. Det är de föräldrarna som vi vill ska få någonting, och det är därför vi har föreslagit vårt barnomsorgskonto. Vad säger Eva Johansson till glesbygdsfamiljer som får reda på att vissa barn i storstäderna och i tätorterna nu får massor med pengar - och höginkomsttagarna får mest - och att de själva får noll?
Herr talman! Det kanske är just de barnen som har en oerhörd nytta av en lagstiftning där kommunen görs skyldig att anordna allmän förskola för alla fyraoch femåringar oavsett var de bor. Nu är jag beredd att ompröva det jag sade om att Inger Davidson inte brukar fara med osanning, därför att hon började dra i väg. Det är mot bättre vetande när hon säger att Socialdemokraterna vill lagstifta om att alla ska göra likadant och hon vill göra gällande att vi säger att alla barn måste vara i förskolan när deras föräldrar blir föräldralediga eller arbetslösa. Nej, där går gränsen för hur mycket man får förvanska vad folk säger i den här talarstolen - i varje fall om de sitter bakom och hör på; då är det farligt. Det är självklart att familjen själv ska avgöra det här. Men man ska inte vara tvingad av att kommunen slänger ut barnen. Det är ju det som händer i dag. Problemet är inte att kommunerna säger att de får vara kvar om de vill, utan problemet är att så många kommuner säger att de får inte vara kvar. Det här upplevs som ett svårt trauma för många barn som blir utkastade från tillhörigheten i en barngrupp, tillsammans med vuxna som de har lärt sig lita på, och där de har känt att de får vara med. Det är svårt att förstå varför de inte får vara kvar, för det finns inga goda skäl. Vi tycker inte att det här ska avgöras av om man bor på den ena eller andra sidan av en kommungräns. Så är det i verkligheten.

Herr talman! I dag tar vi ett stort och viktigt steg mot att göra förskolan till en del av den generella välfärden. Jag kommer för Vänsterpartiets räkning att tala om hela reformen, eftersom vi från vårt parti tycker att det är en sammanhållen och bra reform. I utskottsbetänkandet sägs bl.a. följande: "Förskolan gör att barnen kommer bättre rustade till skolan, genom att de får ett tidigt stöd i språkutvecklingen och genom tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. På detta sätt tydliggörs förskolans roll i kunskapssamhället och i det livslånga lärandet. Utskottet delar regeringens uppfattning att i och med förslagen närmar sig förskolan den princip som knappast någon ifrågasatt för skolan - att verksamheten skall vara avgiftsfri samt tillgänglig och likvärdig för alla." Vänsterpartiet har under lång tid pekat på det orimliga i att förskolan faktiskt stänger ute många av de barn som kanske bäst skulle behöva förskolan. Därför är det naturligtvis med glädje som vi från Vänsterpartiet kan konstatera att steg nu tas för att göra förskolan till en förskola för alla. Moderater och kristdemokrater förenas i sitt motstånd mot den allmänna förskolan. En allmän förskola tillgänglig för alla ligger tydligen inte i dessa partiers intresse. Moderaterna hamnar i sin retorik i ett resonemang om förskolan som institution. Båda partierna avvisar dessutom tanken på att ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till förskoleverksamhet trots att erfarenheten visar på behovet av lagreglering för att ge denna utsatta grupp av barn rätt till förskola. Ur ett barnperspektiv ska barn till en arbetslös eller föräldraledig ha samma rätt oavsett i vilken kommun de bor. Kristdemokraterna hänvisar bl.a. till den kommunala självbestämmanderätten. För att förskolan ska kunna bli en del av den generella välfärden är det, menar jag som vänsterpartist, rätt att ha en tydlig nationell inriktning. Inte ens Kristdemokraterna skulle drömma om att grundskolan ska vara en renodlat kommunal angelägenhet. Här visar sig en syn som präglar bl.a. Kristdemokraterna, nämligen att förskolan i jämförelse med skolan har en sekundär, underordnad, roll. En kristdemokratisk syn på förskolan som barnpassningsinstitution är lätt att skönja. Vänsterpartiet menar i stället att förskolan har en viktig roll i det livslånga lärandet. För att redan nu förbereda kristdemokraten på en eventuell replik vill jag säga att naturligtvis ser vi vänsterpartister också föräldrarnas stora roll och huvudsakliga ansvar. Införandet av den allmänna förskolan för fyra och femåringar är ett alldeles utomordentligt förslag. Folkpartiet - det framgår när jag läser deras reservationer - fullföljer sin ambition om att det är viktigt att mäta, värdera och sätta på papper omdömen om barn och unga. Någon annan tolkning gör i alla fall inte jag när jag läser reservation nr 3 från Folkpartiet. Införandet av "mål att uppnå", som Folkpartiet föreslår, leder lätt vidare mot införandet av betygslika omdömen i förskolan. Men förskolan får inte drabbas av samma fyrkantiga kunskaps och utvecklingssyn som fortfarande återfinns på många håll i skolan. Det är inte mer av skola som behövs i förskolan! Förskolan och dess pedagogik står för oss vänsterpartister för en helhetssyn på människan som står i kontrast till den folkpartistiska synen på kunskap. När jag ändå diskuterar Folkpartiet och de reservationerna måste jag få be om en förklaring om hur man tänker och räknar. En sådan förklaring skulle jag också vilja ha från Centerpartiet. Inget av de här partierna avvisar, såvitt jag förstår, tanken på den allmänna förskolan och inte heller, såvitt jag förstår, de förslag som rör arbetslösas eller föräldraledigas barn. Detta är bra, samtidigt som det visar på en åsiktsskillnad inom borgerligheten. Här finns det inga tveksamheter så jag säger: Heja Folkpartiet och heja Centerpartiet! Men snälla ni, förklara för mig hur ni ska få råd med detta, samtidigt som ni i den andra delen av reformen - maxtaxan - går hand i hand med moderater och kristdemokrater! Ni avvisar maxtaxan och ska tillsammans med moderater och kristdemokrater använda ca 5 miljarder till barnomsorgskonto och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader. Detta "vårdnadsbidrag light" ska ni folkpartister och centerpartister införa; detta samtidigt som ni vill ha allmän förskola och rätt till förskola för arbetslösas och föräldraledigas barn. När jag räknar fattas det 1,1 miljarder i förhållande till de pengar som vi i majoriteten har avsatt. Inte någonstans har jag utläst - men jag ska ärligt erkänna att jag inte har hunnit läsa allting - på vilket sätt ni tillför ytterligare resurser till reformer på förskolans område, utöver de pengar som vi i majoriteten har avsatt. Hur har ni tänkt finansiera er satsning på barnomsorgskonto och avdragsrätt jämte den allmänna förskolan och detta med rätten för arbetslösas och föräldraledigas barn? Herr talman! För det första handlar införandet av maxtaxan om att ge förskolan den betydelse som den förtjänar i svensk välfärds och utbildningspolitik. Det handlar om att ge barn god omsorg och om att stimulera deras utveckling och lärande. Det handlar också om förskolans sociala betydelse genom att den bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtvillkor och skapa mötesplatser för barn med olika etnisk, kulturell och social tillhörighet. Förskoleverksamheten har också stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi och för jämställdheten mellan kvinnor och män. En verksamhet med en sådan betydelse är en viktig välfärdsinrättning, och viktiga välfärdsinrättningar ska inte ha höga avgifter. I stället måste målsättningen vara att ha så låga avgifter som möjligt - på sikt avgiftsfritt. Därför är maxtaxan bra! För det andra handlar det om ekonomi. Barnfamiljerna som grupp har burit en stor ekonomisk börda under 90-talet. Därför är en kraftfull satsning på barnfamiljerna välkommen. I dag tjänar många småbarnsföräldrar, ofta kvinnor, inget på att gå upp i arbetstid. Inkomstökningarna äts upp av bl.a. höjda barnomsorgsavgifter. Maxtaxan angriper en del av problemet med de här marginaleffekterna. Ibland låter det som om vissa tycker att det är bra att vissa inte kan öka sin inkomst hur mycket de än försöker - alltså att det är bra om småbarnsmammor stannar hemma. Är det så? Vi i Vänsterpartiet menar att det är bra att underlätta för människor att arbeta. Därför är maxtaxan bra! För det tredje handlar det om att stärka den generella välfärden. Vänsterpartiet menar att generella lösningar klart är att föredra. Det nu framlagda förslaget innebär en förstärkning av den generella välfärden - ett synsätt som tydligt avvisas av den samlade borgerligheten. Det är individuella lösningar som ska gälla. I sin kritik av maxtaxan lyfter man fram ett enat förslag om ett barnkonto - 40 000 kr per barn i förskoleåldern - och avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till 50 000 kr per år och barn. Förslaget lanseras som en valfrihetsreform. "Låt föräldrarna bestämma i stället" är vad som framgår av det gemensamma borgerliga förslaget. Man är orolig för att kommunerna inte ska ha råd, för att kvaliteten ska försummas, för att den kommunala självstyrelsen hotas m.m. Men glömmer man inte bort barnen i sammanhanget - de barn som i och med förslaget slipper olika typer av tidsrelaterade taxor som många gånger försvårar en bra verksamhet? Och förklara för mig vad det är för fel på låga kostnader inom förskoleverksamheten! Tycker ni i den samlade borgerligheten att låga, kanske på sikt inga, avgifter inom förskoleverksamheten är dumt? Vi i Vänsterpartiet vill stärka den generella välfärden - en välfärd som är till för alla, som är billig eller gratis och som finansieras via skatter. Därför är maxtaxan bra! Men här handlar det i grunden, som någon tidigare sagt, om olika synsätt, om olika ideologiska utgångspunkter. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag hoppas att de partier som i samverkan har arbetat fram det här förslaget ska fortsätta arbetet med att utveckla en för barnen så viktig verksamhet som förskolan. Kom ihåg mina inledande ord! Vi tar alltså steg i riktning mot ett av Vänsterpartiets mål: en avgiftsfri förskola, tillgänglig och likvärdig för alla. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! En rak fråga kräver ett rakt svar. Hur har vi alltså finansierat vårt alternativ? Ja, självklart är det så att vi inte lägger fram någonting - så är det ju om man nu känner ansvar för det arbete som man är satt att utföra - utan att ha på fötterna. Vi har fullt ut finansierat vårt förslag. Det betyder att barnomsorgskontot ligger på ca 3,4 miljarder och att den kostnad som det innebär att införa avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader med ett tak på 50 000 kr motsvarar ca 1,5 miljarder. Sammanlagt blir det 4,9 miljarder. Det är just det belopp som finns i budgeten från oss fyra partier på området och det är precis utbytbart med det belopp som finns anvisat för maxtaxeförslaget. Vad Vänsterpartiets representant kanske inte tänkt på är att vi icke har en extra pappamånad med i vårt förslag. Vi tycker att vi i första hand ska se till att pappor utnyttjar de möjligheter som i dag finns; detta i stället för att införa ytterligare saker. På det sättet har vi finansierat vårt förslag. Det är bara att konstatera, och även instämma i, vad Vänsterpartiets representant sade, nämligen att det finns en ideologisk skillnad i dessa frågor: Ni står för en socialistisk barnomsorgspolitik och vi vill ha en familjepolitik som bygger på valfrihet och rättvisa och på en tilltro till att föräldrarna faktiskt är barnens bästa experter.
Herr talman! En socialistisk barnomsorgspolitik kan också vara mycket bra och innehålla mycket av det som Kenneth Johansson också vill att en barnomsorgspolitik ska stå för. Det är bra att Kenneth Johansson ställer sig upp i talarstolen och försöker förklara Centerpartiets finansiering i den här frågan. Men jag blev inte klok på det här. Och inte blev jag klokare när han blandade in pappamånaden. Vad vi diskuterar nu är ett förslag som handlar om maxtaxa och allmän förskola. Majoriteten har avsatt 3,4 miljarder till maxtaxan och en halv miljard till kvalitetssäkrande åtgärder. Kostnaden för den allmänna förskolan är 1,2 miljarder. Kostnaden för att ge barn till föräldralediga föräldrar rätt att gå i förskola är 200 miljoner. Kostnaden för förskoleverksamhet för barn till arbetslösa föräldrar är 300 miljoner. Totalt är kostnaden för de verksamheter som vi menar att Centerpartiet inte har visat på någon finansiering av 1,7 miljarder. Det kvarstår för Centerpartiet och Folkpartiet att visa hur man har finansierat detta.
Herr talman! Jag får göra ett nytt försök. Och nu önskar jag att Vänsterpartiets representant lyssnar väldigt noga. Det här är alltså det budgetalternativ som vi redovisar från Centerpartiet. Av kostnaden för maxtaxan på 3,4 miljarder använder vi till vårt paket 0,5 miljarder till kvalitetshöjande åtgärder. 1,0 miljarder som är avsatta till den extra pappamånaden använder vi till vårt paket. Så har vi finansierat det. Det är fullt ut finansierat, och det till skillnad mot vad regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort. Som har sagts tidigare: Om Kommunförbundets beräkningar är korrekta - och det finns ingenting som pekar på motsatsen - är det förslag ni presenterar definitivt underfinansierat. Som har sagts förut blir effekten av det att det är annat i kommunerna som får stå åt sidan för att klara ut detta. Jag tycker att det här är ett klart besked.
Herr talman! Jag blev inte riktigt klok på det här, men det kan ju bero på min egen fattningsförmåga. Summerar man svaret från Centerpartiet innebär det att för att kunna finansiera en allmän förskola och rätt för barn till arbetslösa föräldrar liksom barn till föräldralediga föräldrar att ta del av förskolans verksamhet låter Centerpartiet pappamånaden få stryka på foten. Det är pappamånaden som ska få finansiera rätten för våra barn att ha tillgång till förskola. Det var också svar på tal.

Följande statsråd kommer i dag att svara på frågor: Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, statsrådet Vice statsministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt ansvarsområde. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive ansvarsområde. Jag lämnar ordet fritt.
Fru talman! Jag har en fråga till Lena Hjelm Wallén, som ju numera också handlägger grundlagsfrågor. Den s.k. Allbokommittén om bostäderna och regeringens eget förslag om förbud mot s.k. vinstdrivande akutsjukhus har öppnat en ny diskussion i vårt land om folkstyret. Socialdemokratin förefaller nu slå in på en väg där vissa röster ska räknas som tyngre än andra. Två tredjedels majoritet ska det krävas, lär vi oss i fullmäktige, för beslut om vissa speciella frågeställningar. Socialdemokratin förnekar frenetiskt att detta skulle ha någonting att göra med att man i sak ogillar de beslut som fullmäktigeförsamlingarna annars skulle komma att fatta. Jag ber att mot denna bakgrund få fråga statsrådet Lena Hjelm-Wallén följande: Kan Lena Hjelm-Wallén ge mig ett exempel på ett viktigt socialdemokratiskt krav som statsrådet anser skulle kräva två tredjedels majoritet i fullmäktige?
Fru talman! Det är naturligtvis så att all omröstning som inte sker med normal majoritet är mycket ovanligt. Vi tillämpar det vid väldigt speciella tillfällen. Vad debatten har gällt nu är när kommunal egendom säljs ut på ett sätt så att man kan uppleva det som att kommunal egendom förskingras. Det är mycket allvarligt, och det är inte en sådan fråga som en majoritet kan ändra när en annan majoritet har genomfört det. Det är därför det har funnits en stoppregel för utförsäljningen av allmännyttan, som nu bör ersättas av någonting annat, och då får vi se vad det kan bli. Det är därför som vi har reagerat på utförsäljningarna av akutsjukhus. Låt oss diskutera dessa frågor i sig, men jag förstår att man från den borgerliga oppositionens sida enbart vill uppehålla sig vid det formella beslutsfattandet.
Fru talman! Vi får ju hålla oss till det som vi har någon kunskap om, och det som vi har någon kunskap om är att Socialdemokraterna planerar att införa regler om två tredjedels majoritet för borgerliga kommuner vid genomförandet av borgerlig politik. Jag upprepar min fråga: Kan statsrådet ge ett exempel på ett socialdemokratiskt krav där denna nya demokratiskt tvivelaktiga beslutsprincip som man nu vill introducera skulle kunna tänkas appliceras? Än så länge har statsrådet inte svarat på frågan. Jag ber därför att få upprepa den. Eller gäller denna regel bara borgerliga förslag såsom det hittills har framgått?
Fru talman! Jag trodde att herr Unckel hade förstått att det handlar om utförsäljningar av akutsjukhus. Dessa är vi emot därför att vi menar att det kan innebära att vården kommersialiseras på ett sätt som vi tycker är olyckligt. Det gäller också utförsäljning av allmännytta, därför att det handlar om att vi då förmenar framför allt ungdomar här i Stockholm att så småningom kunna hyra lägenhet och tvingar dem att köpa lägenhet. Det är dessa fall som har varit omdiskuterade, och det är här vi funderar på särskilda regler för att förhindra att kommunal egendom säljs ut.
Fru talman! Jag upprepar frågan igen: Finns det något socialdemokratiskt förslag som skulle komma att omfattas av en så oerhört epokgörande förändring av de kommunala beslutsreglerna som Socialdemokraterna nu överväger att införa? Jag är väl medveten om att Lena Hjelm-Wallén hatar akutsjukhuset Sankt Göran eller att man får rätt att köpa sina bostäder. Det är borgerliga förslag som har fått borgerligt stöd och som Socialdemokraterna vill förhindra genomförandet av genom en spektakulär förändring av beslutsreglerna. Men eftersom detta beskrivs som en grundläggande och viktig förändring av det sätt på vilket vår demokrati ska fungera, ställer jag frågan för tredje gången: Kan Lena Hjelm-Wallén ge ett exempel på en socialdemokratisk fråga som skulle komma att omfattas av samma typ av beslutsregler? Eller är det bara borgerlig politik som ska stoppas på detta sätt?
Fru talman! Jag kan tala om för Per Unckel att jag inte alls hatar Sankt Görans sjukhus. Vad jag tycker illa om är om man kommersialiserar rätten till vård. Vi tycker inte alls illa om bostadsrätter, självklart inte. Däremot måste det finnas en variation med både hyresrätter och bostadsrätter i Stockholm, inte minst för ungdomars skull. Det handlar inte om huruvida det är borgerliga eller socialdemokrater som föreslår de här konstiga sakerna, utan vad det handlar om är att vi vill slå vakt om allmännyttan och om en sjukvård för alla.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Rapporter om många fall av allvarlig mobbning i skolan har nått oss de senaste veckorna. Samtidigt har vi blivit varse att vuxenvärlden alltför ofta skjuter frågan ifrån sig. Man säger sig inte veta, att man inte ser. I värsta fall kanske man inte heller vill veta. Polisanmälningar har gjorts utan någon åtgärd från de ansvariga. Anmälningarna till Skolverket leder i många fall inte ens till någon utredning. Den mobbade och dennes familj lämnas ensamma.

Fru talman! Mobbning förekommer ju inte enbart i skolan och bland ungdomar utan också på många av våra arbetsplatser i vuxenvärlden. Det faktum att mobbning förekommer och i viss mån tolereras visar att det finns brister i vår värdegrund, precis som statsrådet påpekade. Är statsrådet och regeringen beredda att ta initiativ till en riksomfattande kampanj mot mobbning - en kampanj vars syfte är att aktivera och engagera hela svenska folket till att ge tydliga signaler om att mobbning är ett brott som inte hör hemma i en demokrati?

Fru talman! Margareta Andersson tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen barnens situation, vare sig de finns här i Sverige stadigvarande eller om de är här som asylsökande. Det som hände, det vet säkert Margareta Andersson, var ju att barnets bästa fördes in i utlänningslagen 1997. Det har betytt väldigt mycket för utvecklingsarbetet när det gäller att just ta hänsyn till barnets bästa i alla led i asylprocessen. Samtidigt är det så att vi vet att familjer som kommer hit och söker asyl har svåra upplevelser bakom sig. De har varit med om händelser som sätter sina spår hos både de vuxna och barnen. Därför är det väldigt viktigt att det hela tiden pågår ett utvecklingsarbete när det gäller hur vi tar hand om de asylsökande barnen och att de ges ett individuellt stöd utifrån barnets eget behov.

Fru talman! Låt mig bara tillägga till det jag svarade senast att den förändring som gjordes i lagstiftningen bl.a. innebar att barnets bästa alltid ska vägas in i den slutliga bedömningen inför beslut.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Sveriges riksdag beslutade den 2 december förra året enhälligt om en samlad svensk minoritetspolitik för de fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige. I regeringens proposition Nationella minoriteter i Sverige konstaterades att det är viktigt att universitetsutbildning och forskning om minoritetsspråk och de nationella minoriteterna kan fortsätta och utvecklas vid de universitet som bedriver högre utbildning och forskning om samiska, finska och meänkieli i dag.

Fru talman! Låt mig börja med att säga till Paavo Vallius att finskan är ett väldigt viktigt språk i Sverige. Det ingår i vårt kulturarv och vår historia och det är en mycket stor andel av vår befolkning som har en relation till finskan som modersmål eller på annat sätt. Det är också ett viktigt språk i svenskt universitetsväsende. Vi bedriver finskundervisning och forskning vid flera av våra universitet; Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå och Luleå. Så finskan är inte på väg bort från svenska universitet. Däremot måste universiteten ha frihet att själva organisera sin verksamhet. Det man har gjort i Lund är att man har lagt ned en institution och lagt samman institutioner. För mig är det inte det som är det viktiga, alltså hur institutionerna byggs upp. Det ska regeringen aldrig lägga sig i. Det viktiga är att finskan finns kvar vid våra universitet.
Fru talman! Riksdagsbeslutet innebär att Sverige genom att underteckna och ratificera Europarådets ramkonvention för minoritetsspråken har åtagit sig att stärka de nationella minoriteterna och ge deras språk det stöd som behövs för att de ska hållas levande. Europarådets konventioner är till sin karaktär mellanstatliga avtal som Europarådets medlemsstater blir folkrättsligt bundna av. Medlemsstaterna som ratificerar konventionen åtar sig vidare att avhålla sig från handlingar som skulle omintetgöra konventionens ändamål och syfte.
Fru talman! Regeringen är mycket tydlig i fråga om att det är viktigt med finska vid våra universitet. Men universiteten måste också vara fria att själva organisera sin verksamhet. Det är viktigt framöver att man också aktivt engagerar studenter för att läsa finska. Det är den viktigaste grunden för att ha aktiv finskundervisning vid våra universitet; att studenterna vill läsa och anmäler sig till kurserna. Det är ett viktigt arbete framöver.

Fru talman! Får jag trots min egen ålder ansluta mig till Elisabeth Fleetwoods frågande inställning till hur man tar tillvara erfarenhet. Jag tycker att det är självklart, och det bör vara självklart i forskningsråd och vid universitet och högskolor, att erfarenhet är av mycket stor vikt. Det är särskilt betydelsefullt när vi ser att vi har ett enormt generationsskifte framför oss för att locka nya unga människor till forskning och vetenskapliga råd. Vi behöver all erfarenhet vi har för att skola in en ny ung generation. Jag delar alltså Elisabeth Fleetwoods inställning, och jag hoppas att inte jag på något sätt eller med något beslut har bidragit till att förstärka den här tendensen.

Fru talman! Låt mig instämma. Och med tanke på hur vår riksdag faktiskt ser ut och hur väl den fungerar så skulle det kanske vara en kvalitetshöjning också i övrig verksamhet om man insåg att erfarenhet och ålder kan vara en stor tillgång.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Lövdén. För att säkerställa att det ska bli likvärdiga möjligheter till vård, skola, äldreomsorg, osv. runt om i våra kommuner har vi ju ett utjämningssystem för att utjämna för sådant som kommunerna själva inte kan påverka, och vi har statsbidrag för att hjälpa till med finansieringen. Det finns också ett annat annorlunda sätt för kommunerna att kunna öka dessa statsbidrag så att säga utom tävlan, nämligen genom att bedriva vinstdrivande företagande och sedan föra in vinsterna i en koncernbildning. Jag har ett exempel från Jämtkraft där man genomför en ganska anmärkningsvärd skentransaktion för att förändra ägarförhållandena enbart i syfte att kunna lämna koncernbidrag till Östersunds kommun, det som annars skulle ha gått in i statlig skatt.
Fru talman! När det gäller möjligheterna att ge koncernbidrag är det ju likvärdiga regler för den kommunala verksamheten som för den privata verksamheten. Och regeringen har inga planer på att förändra det regelverk som gäller för de kommunala företagen som bildar verksamhet i koncern. Svaret är alltså att det inte finns några planer i regeringen på att göra en sådan förändring.
Fru talman! Jag tror att många svenskar uppfattar det som lite märkligt att regeringen inte är beredd att göra någonting åt att de företag som kommuner är med och äger ska slippa betala skatt och att dessa pengar i stället ska kunna gå direkt in i kommunal verksamhet i just den kommunen. Vi har ju ändå ett system för hur staten ska kunna fördela de ekonomiska resurserna mellan kommunerna. Vi kan i och för sig ha olika synpunkter på hur väl avvägt detta system är. Jag skulle vilja råda Lars-Erik Lövdén att samråda lite grann med Thomas Östros. När han var skatteminister framgick det nämligen att han tyckte att det var ett problem att vissa kommuner - både borgerliga och socialdemokratiska, så man behöver alltså inte ta någon sådan hänsyn - enbart i syfte att slippa betala statlig skatt genomför olika transaktioner och koncernbildningar. I detta fall med Jämtkraft och Östersund så framgår det av kommunstyrelsehandlingar att det uppenbarligen är fråga om en ren skentransaktion när det gäller ägandeförhållandena för att en viss specifik kommun ska komma åt pengar som annars skulle ha gått in i form av statlig skatt och som vi på demokratiska grunder sedan hade kunnat bestämma hur de skulle användas. Jag vill verkligen uppmana Lars-Erik Lövdén och regeringen att tänka om i den frågan.
Fru talman! Folkpartiet och Socialdemokraterna har olika uppfattningar om kommunala bolag över huvud taget. Om jag förstår saken rätt så vill ju Folkpartiet förbjuda kommunerna att bedriva verksamhet i bolagsform. Det är inte Socialdemokraternas och regeringens uppfattning. Om man ska tillåta kommuner att driva verksamhet i bolagsform så bör de rimligtvis få göra det på samma villkor som gäller inom den privata företagsamheten. Det är grunden för mitt avvisande besked. Regeringen planerar inga ändringar i detta avseende.
Fru talman! Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det är en väldigt udda linje från en socialdemokratisk regering att tycka att det är helt rimligt att kommuner rent kommersiellt och vinstdrivande ska kunna bedriva företagande och sedan, i stället för att betala skatt, flytta vinsterna in i annan kommunalt driven verksamhet, som kommunerna också driver i bolagsform med alla de problem som det innebär i fråga om insyn och demokratisk kontroll, för att komma undan den statliga skatten. Jag tycker verkligen att det finns all anledning för regeringen att tänka om i den frågan.
Fru talman! Än en gång vill jag säga att vi har olika syn, i alla fall programmässigt, när det gäller möjligheterna för kommunerna att bedriva verksamhet i bolagsform. Jag konstaterar att Folkpartiet i praktisk handling ibland kan tänka sig att bedriva verksamhet i bolagsform. Som exempel kan jag nämna diskussionen om akutsjukhusen i Stockholm. Om man ska tillåta kommunerna att bedriva verksamhet i bolagsform så bör ju samma regelverk gälla för kommunerna som för den privata företagsamheten.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall. Västra Götalandsregionen har brist på läkare och rekryterar därför läkare från Spanien och Tyskland. Det handlar om läkare inom områdena psykiatri, radiologi, urologi, gynekologi och för ögonsjukdomar. Och för utländska läkare finns det ett särskilt utbildningsprogram. I Skaraborg finns det en gynekolog från Armenien som med sina två pojkar har flytt till Sverige. Hon har tillträde till detta utbildningsprogram, och hon talar svenska, men hon kan inte delta därför att hon inte har fått uppehållstillstånd. Jag läste en artikel av Maj-Inger Klingvall den 21 juli med rubriken Idrottsstjärnor öppnar ny invandring. Men Maj-Inger Klingvall säger där att god förankring kan räcka som skäl även för andra grupper att komma hit och få uppehållstillstånd. Jag undrar om det finns några möjligheter för denna läkare att få stanna och få börja arbeta.
Säkert kommer både ledamoten och statsrådet ihåg att vi inte diskuterar enskilda fall här utan principer.
Fru talman! Låt mig först säga att det inte är jag som har satt rubriken. Och jag tror knappast heller att det fanns någon täckning i själva artikeln för denna rubrik. Så den kanske vi kan bortse från. Men låt mig bara allmänt säga att vi i dag har brist på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier. Den kan inte tillgodoses i Sverige, och den kan inte heller tillgodoses bland EU:s medlemsländer. Det gör att alltfler personer faktiskt får arbetstillstånd. En del får permanenta arbetstillstånd, även om de inte är så många. Men framför allt får många temporära arbetstillstånd. Grundregeln för att få ett sådant arbetstillstånd är ju att man söker det i det land som man kommer från. Sedan vet vi att det finns möjligheter i den svenska lagstiftningen att där det finns särskilda skäl göra undantag från den regeln.
Fru talman! Jag vill vidare hänvisa till en proposition från 1983/84 som skrevs av Anita Gradin. Hon säger: Om sålunda arbetskraftsinvandringen i normalfallet inte längre bör tillåtas bör undantag dock kunna ske främst beträffande nyckelfunktioner inom industrin och näringslivet i övrigt samt inom vissa andra samhällsområden. Sedan fortsätter hon: Även andra undantag bör under särskilda förhållanden vara möjliga, inte minst i fall då arbetstagare med den utbildning och erfarenhet som behövs i ett viss fall inte finns att tillgå i Sverige. Det får liksom hittills ankomma på AMS att i samråd med arbetsmarknadens parter genom praxis klarlägga i vilka fall undantag kan ske. År 1999 hade en tredjedel av de läkare som fick svensk legitimation utländsk bakgrund. Man tycker att det är väldigt ologiskt att rekrytera läkare från andra länder när det samtidigt finns läkare som går och väntar på att kunna träda i tjänst och som har en tioårig erfarenhet.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström har mycket väl reda på den lagstiftning som vi har i dag och hur den gäller och att det också finns möjligheter i den nuvarande lagstiftningen till undantag i särskilda fall. Men det som vi ser framför oss nu är att det blir allt större brist bl.a. på läkare. Samtidigt känner jag också till att när det gäller dem som har kommit hit och fått uppehållstillstånd och har en utbildning inom ett sådant område där vi verkligen efterfrågar arbetskraft så finns det i dag mycket goda möjligheter att få arbete och att kunna komma in i de yrken som man tidigare har arbetat inom. Den erfarenhet jag har från mitt eget hemlandsting Östergötland är att man har tagit till vara alla utländska läkare som har kommit hit och fått stanna.

Fru talman! Jag vill ställa min fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Frågan om östrogenbehandling är en vardagsfråga för många av oss kvinnor. I dag behandlas miljontals kvinnor världen över med östrogen. I Sverige använder ca hälften av alla kvinnor i klimakteriet östrogen. Andelen kvinnor liksom längden på östrogenbehandlingen ökar dramatiskt utan att vi känner till de långsiktiga hälsoeffekterna. Summan av riskerna och nyttan hos den enskilde är okänd. Vad som är värre är att vi i dag saknar vetenskapligt underlag för att informera om hur östrogenbehandlingen påverkar risken för att utveckla cancer m.m. Vi kvinnor utsätts för medicinska fullskaleförsök utan de krav på kontroll, uppföljning och utvärdering som adekvat forskning innebär.
Fru talman! Siw Wittgren-Ahl tar upp ett viktigt forskningsområde. Jag känner till att man har arbetat med det här området på Karolinska Institutet. Men det är säkert som Siw Wittgren-Ahl säger, att det är alldeles för lite forskning som är inriktad på det här området. Regeringen går naturligtvis inte in och detaljstyr enskilda forskningsinriktningar, men jag delar helt uppfattningen om att detta är ett viktigt område. I ett bredare perspektiv tror jag också att detta belyser jämställdhetsfrågornas vikt i hela vårt högskoleväsende. Så länge vi inte har en jämställd högskola kommer vi också att se det i form av att viktiga frågeställningar kanske inte beforskas på det sätt som de skulle ha gjort om vi hade haft en mer jämställd högskola. Därför blir det också viktigt att fortsätta arbetet med att stärka jämställdheten i det svenska forskarsamhället och på våra högskolor.
Fru talman! Det utbildningsministern säger låter lovande. I dag har ju Sverige register. I kombination med våra personnummer ger det oss unika förutsättningar att klarlägga hälsoeffekterna av östrogenbehandling. Vi har byggt upp dessa system med motiveringen att möjliggöra forskningsinsatser. Jag tycker att det förpliktar. Det är bra att utbildningsministern delar våra synpunkter att det är en viktig kvinnofråga, men det är också en viktig fråga för hela samhället.
Fru talman! Jag delar Siw Wittgren-Ahls bedömning. Man kan inte utesluta att en debatt om de här frågorna också väcker intresset bland forskare för ett så här centralt område. Det välkomnar jag verkligen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Jag har nu förstått att statsrådet tycker att sjukvård är viktigt. Mot bakgrund av den diskussion som har förts på senare tid om den graderade rösträtten skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Det är uppenbarligen så att när ett socialdemokratiskt styrt landsting vill lägga ned ett sjukhus räcker det med enkel majoritet, enligt statsrådets resonemang. Men när samma landsting skulle vilja rädda verksamheten och bygga ut den genom att överlämna ansvaret för driften till ett företag som går med vinst ska det krävas graderad rösträtt, dvs. kvalificerad majoritet i landstinget, för att göra detta. Jag skulle vilja veta logiken bakom ett sådant resonemang från statsrådets sida.
Fru talman! Jag tycker, med förlov sagt, att detta är ett ganska ologiskt resonemang av Chris Heister. Det handlar om att försöka rädda de sjukhus som faktiskt finns från att säljas ut till det kommersiella och därmed kommersialisera vården. En annan sak är vad man behöver göra därför att vårdutvecklingen är som den är. Man kan centralisera en hel del av vården för att effektivisera. Man kan hitta andra modeller för vårdcentraler osv. Det gör man ju i alla landsting, vare sig de är socialdemokratiskt eller borgerligt styrda.
Fru talman! I de landsting där man lämnat över driften av ett sjukhus till ett företag lever de efter samma lagar och regler som landstingets egna sjukhus. Det kostar lika mycket att gå till det sjukhuset som det gör att gå till landstingets sjukhus. Jag vill bara veta hur logiken ser ut hos statsrådet. Det krävs alltså enbart enkel majoritet för socialdemokrater att lägga ned ett sjukhus i ett landsting. Men skulle ett landsting vilja rädda verksamheten genom att överlämna driften till ett företag, för att få sjukhuset att leva vidare och därmed se till att man får en bra sjukvård för invånarna i landstinget, ska det plötsligt krävas kvalificerad majoritet. Var finns logiken bakom detta, statsrådet? Det krävs enkel majoritet för att lägga ned sjukhus, men för att rädda sjukhuset ska det krävas kvalificerad majoritet.
Fru talman! Det är ju inte så att de börsnoterade företag som vi talar om här står på kö för att ta över de nedläggningshotade sjukhusen i glesbygden. Här är det frågan om någonting helt annat. Landstingspolitikerna agerar utifrån den ekonomiska och vårdpolitiska utveckling de kan se. Det är smärtsamt att lägga ned sjukhus, men ibland måste det ske. Det kommersiella övertagandet av akutsjukhus i storstadsområden är någonting helt annat. Det är någonting som vi vill motverka. Vi tror inte att det är bra på sikt för de vårdbehövande.
Fru talman! Jag har en fråga till Lena Hjelm Wallén. I förra veckan kom en rapportbok, Den glömda krisen. I en kommentar till den skriver den förre LO-utredaren Ingemar Lindberg: "Inkomstskillnaderna i Sverige ökar mycket mer än i andra länder. Bara England är värre. I andra västländer som Frankrike, Kanada och Tyskland är förändringarna mycket små eller inga alls .

Fru talman! Det är alldeles självklart. Jag uppskattar den här debattboken mycket. Jag tycker att det är riktigt man sätter fokus på det 90-tal som förvisso inte har inneburit någon utjämning av klasskillnader utan snarare tvärtom. I det ligger naturligtvis en hel del självkritik, men vi var tvingade att vidta väldigt många av de här åtgärderna. Nu har utvecklingen vänt. Nu kan vi igen bedriva en politik som är mer för rättvisa. Det gäller naturligtvis framför allt att människor nu har jobb på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer att fortsätta att driva kampen mot arbetslösheten. Men det handlar också om att barnfamiljer får ökade resurser och om att vi har en mer rättvis sjukförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring osv. Vi ska självfallet gå vidare på de här områdena för att göra vad vi kan för ett mer rättvist och jämlikt Sverige.
Fru talman! Synen på jobben delar vi naturligtvis. Det är det allra viktigaste, men vi vet också att alla inte kan leva på sin lön på grund av de villkor som råder. Jag ska ge ett exempel. Finansministern har uttalat sig om att vi nog har råd med skattesänkningar på 5 10 miljarder på inkomster. Samtidigt säger socialministern att han är upprörd över allt som har kommit fram när det gäller tandvården och att man hamnar hos kronofogden därför att man inte klarar dessa räkningar. Socialministern säger att vi inte har råd med att få in detta som en del i högkostnadsskyddet i sjukvården. Den här reformen motsvarar ungefär de sänkningar av skatter som man gör. Jag får inte detta att gå ihop riktigt. Vi har råd med en skattesänkning men inte med en reform som bevisligen handlar om hur man ser på detta med klassklyftor.
Fru talman! Just därför att vi har sanerat statens finanser har vi nu så pass mycket ordning på ekonomin att vi kan göra reformer, t.ex. på tandhälsoområdet. Under några år nu kommer vi att lägga ytterligare 500 miljoner på det området. Samtidigt kan vi underlätta för låg och medelinkomsttagarna vad gäller deras totala inkomster genom att sänka skatten på det sättet att det kompenserar för de egenavgifter som vi tidigare under krisåren tog ut. Det går alltså att göra både-och, tack vare att vi har varit så pass hårdförda under de väldigt besvärliga ekonomiska åren.
Fru talman! Min fråga är egentligen en följdfråga till en skriftlig fråga som jag har ställt till statsrådet Maj-Inger Klingvall tidigare. Bl.a. frågade jag om statsrådet avsåg att verka för att kosovoalbanerna skulle få stanna i Sverige över vintern. När jag fick svaret hade regeringen redan bestämt att de skulle få stanna. I svaret kunde man bl.a. läsa: "I arbetet med återvändande tillämpar Migrationsverket ett individuellt perspektiv där man haft som inriktning att återvändande i första hand ska ske med samtycke." Nu frågar jag här i salen för mångas räkning, för det är många som har sett läskiga reportage i TV och läst i tidningar om hur utvisningarna har gått till: Hur kunde Migrationsverket, Utlänningsnämnden och till syvende och sist regeringen vänta så länge som ända till den 2 november med att bestämma att kosovoalbanerna skulle få vara kvar över vintern? Många hann bli tillbakaskickade. Statsrådet sade i en intervju att humanitet var ledstjärnan i svensk flyktingpolitik. Hur stämmer det? Hur kunde regeringen vänta ända tills Utlänningsnämnden lade två ärenden på regeringens bord med att låta flyktingarna stanna?
Fru talman! Återvändandet till Kosovo har byggt på att vi satsar väldigt mycket på återvändandet, väldigt mycket på dels ett individuellt omhändertagande, dels återuppbyggnadsinsatser i Kosovo. Det är naturligtvis därför att vi upplever att vi har väldigt goda skäl att vara aktiva i våra insatser där nere för att skapa en bättre framtid för Kosovo och för människorna där. Det har varit ledstjärnan för oss att på alla sätt stödja ett gott återvändande för kosovoalbanerna.
Fru talman! Då ska jag fråga apropå återuppbyggnaden: Hur ser det ut i Kosovo nu? Hur är det med bostäder och sjukvård? Vad är det som skiljer förhållandena före den 2 november och efter? Hur ser det ut för dem som tvingades i väg, som skickades tillbaka? Är det uppkollat hur det gick för dem?
Fru talman! Det som har varit viktigt i Migrationsverkets arbete med återvändande är naturligtvis att se till att alla har kunnat återvända och fått tak över huvudet och kunnat återvända på ett rimligt sätt - därav också att vi dels haft en person nere i Kosovo från Migrationsverket som tagit hand om dem som har kommit dit, dels gett ett stort stöd till återuppbyggnad. Jag var själv i Kosovo i juni och hade möjlighet att se en del av det arbete som vi bedriver. Jag träffade också återvändare från bl.a. flyktingförläggningen i Hallstahammar och hade möjlighet att tala med familjer därifrån. Det gav mig både en bild av ett i många stycken förstört land, ett förstört område i det gamla Jugoslavien men också en väldig kraft att vilja vara med och ta ansvar för en återuppbyggnad. Trots alla bekymmer var ändå människor som hade längtat tillbaka nu tillbaka i Kosovo.
Fru talman! Mobbning och dess verkan och orsak är ett ämne som kommit att debatteras mycket, med rätta och verkligen på god tid. I mina kontakter med elever, oavsett ålder, får jag ofta höra att kläder, det jag har på mig, kan vara orsak till att jag blir mobbad.

Fru talman! Min uppfattning är inte heller den att den skoluniform som eleverna diskuterar ska vara den engelska klassiska modellen med plisserade kjolar, kavajer och slips. Men om jag tolkar skolministern rätt skulle det vara fritt fram för de skolor som så önskar att ha någon form av skoluniform - om man nu ska kalla det för uniform. Jag skulle vilja höra från skolministern vilka föroch nackdelar som hon skulle se med en skoluniform. Skulle det kunna vara en liten, om ändå en ganska viktig, del i att förhindra att man börjar att mobba? Mobbningen i sig är ju ett mycket större område. Finns det några för och nackdelar med att man faktikst skulle ha en skoluniform?

Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till utbildningsminister Thomas Östros. Det gladde mig djupt i morse när jag hörde på radion där ministern tog upp frågan om en diskrimineringslag bland studenter på högskolan, att införa en liknande lag som i dag finns i arbetslivet också på universitet och högskolor. Jag tycker att det är rimligt och rätt att vi betonar att högskola och universitet ska vara till för alla, att det ska bli en mångfald och att vi inte ska diskriminera människor, studenter på grund av sexuell läggning, funktionshinder eller annat. Min fråga till ministern är: Kommer den lagen att innefatta också tillgänglighet? Då menar jag den fysiska tillgängligheten, att man faktiskt ska kunna komma in på ett universitet och en högskola för att kunna studera. Det är ändå det som är grunden.
Fru talman! Vi har jobbat hårt de senaste åren för att verkligen öppna våra högskolor för nya grupper, för människor som i vanliga fall inte har sökt sig till högskolan. Det är väldigt viktigt för enskilda människor som får den chansen men också för hela vår samhällsutveckling. Då är diskrimineringsfrågorna väldigt viktiga. Därför arbetar vi med en sådan lagstiftning på departementet. Vi är inte klara ännu, så jag kan inte gå in i dess detaljer. Men jag vet att det finns en stark opinion bland studenter för att få tydligare lagstiftning kring att det faktiskt är förbjudet med diskriminering på högskola. Många studenter upplever sig som arbetstagare fastän man inte är arbetstagare, man är en student på en högskola. När man är student på en högskola omfattas man inte av arbetsmarknadslagstiftningen. Därför behövs det en särlagstiftning. Tillgängligheten är viktig både i det här perspektivet och också när det gäller resurser och insatser för att konkret öppna upp högskolorna också för människor med olika typer av funktionshinder. Här görs det mycket, men absolut inte tillräckligt. Det ser vi på rekryteringen i dag. Vi har en alldeles för låg andel av människor med funktionshinder som kommer vidare till högskola.
Jag håller fullständigt med ministern om att det är alldeles för få människor med invandrarbakgrund och med funktionshinder som går på högskolor och universitet. Därför gläder mig det här initiativet mycket. Jag tror att både den fysiska tillgängligheten, den pedagogiska tillgängligheten och den sociala tillgängligheten behövs. Jag jobbar mycket för att vi ska ha en generell diskrimineringslagstiftning som ger ett vidare begrepp i hela samhället att man inte får diskriminera människor i näringsverksamhet eller på övriga ställen. Jag tycker att det här är en god början Jag är ju ordförande i Sisu. Där har vi kunnat konstatera att vi saknar den kreativitet och anda som blir när människor möts och när man kan gå samman.
Fru talman! Jag delar Sonja Franssons engagemang i de här frågorna. Vi kan också hämta kraft i det faktum att det händer väldigt mycket. Om vi ser på landets 350 000 studenter finner vi att hälften av dem kommer från hem utan akademisk tradition. Det är åtminstone 150 000 som kommer från hem där föräldrarna inte har akademisk bakgrund. Det trodde vi nog inte var möjligt för tio femton tjugo år sedan. Det händer mycket. Det är tack vare utbyggnaden och tack vare att vi har starka högskolor i varje län. Det har det ju varit stark debatt kring i den här kammaren. Socialdemokraterna och Centerpartiet har varit med och drivit den utvecklingen, medan andra har motsatt sig den starkt. Det går att förändra verkligheten. Det är en erfarenhet vi har från högskolefrågorna som jag vill fortsätta att arbeta med framöver.
Tack, fru talman! I dagarna presenterade Rädda Barnen sitt bokslut 2000. Temat var diskriminering. Med anledning av en del av det skulle jag vilja rikta mig till statsrådet Ingegerd Wärnersson. Det rör det faktum att allt fler barn placeras på särskola. Särskolan är en bra skolform för de barn som ska gå där. Men man konstaterar att antalet barn i särskolan från 1992 1993 till nu har ökat med 50 %. I grundskolan ökade samtidigt antalet elever med bara 20 %. Ökningen av eleverna i särskolan är störst inom grundsärskolan, 62 %. Elever med koncentrationssvårigheter som placeras i särskolan har blivit fler och fler. Elever med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade. Det finns enligt Skolverkets rapport elever i särskolan som inte är utvecklingsstörda, och därför egentligen inte hör hemma där. Jag skulle vilja att statsrådet Wärnersson kommenterar om det är acceptabelt att man använder särskolan som en buffert för omplacering av elever som man inte orkar med i grundskolan.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet I den allmänna debatten om att det i vissa fall ska krävas kvalificerad majoritet för att fatta demokratiska beslut i kommunfullmäktige har företrädare för samtliga partier utom Miljöpartiet varit kritiska eller mycket kritiska; så även statsministern och konstitutionsutskottets socialdemokratiske vice ordförande. Statsrådet Lövdén däremot har snarare försvarat förslaget från Allbo-kommitténs majoritet om kvalificerad majoritet vid försäljning av kommunala fastigheter och anser att det är för tidigt att avfärda det. Min fråga måste då bli: När kommer statsrådet att inse att förslaget som är av karaktären försäljning av kommunala fastigheter inte är av sådan demokratisk tyngd att det någonsin går att försvara att människors röster inte är lika mycket värda, och skrota förslaget?
Fru talman! I den debatt som har utspunnit sig efter det att Allbo-kommittén har lagt fram sitt betänkande har jag slagits av en sak, och det är att Moderaterna undviker sakfrågan, nämligen det politiska bekymret. När vi nu ser en utförsäljning av allmännyttan, framför allt i Stockholmsregionen, är det ett allvarligt nationellt bostadspolitiskt problem. Det är det därför att det rubbar förutsättningarna för hyressättningssystemet, och det skapar betydande svårigheter för socialt utsatta hushåll och svaga grupper på bostadsmarknaden att kunna efterfråga en bostad. Jag tycker att det skulle vara välgörande om Moderaterna hade diskuterat det bostadspolitiska bekymmer som följer av den våg av utförsäljningar som sker i Stockholmsregionen. Om man har läst mina uttalanden efter Allbokommitténs förslag har man sett att jag har sagt så här: Låt oss pröva den här frågan. Vi ska skicka ut betänkandet på remiss, men parallellt med det remissarbetet kommer regeringen att fundera på andra lösningar för att säkra allmännyttans framtid.
Fru talman! Jag vet att statsrådet till och från har sagt att vi ska skicka ut det på remiss. Jag tycker att det borde skrotas omedelbart. Jag skulle vilja ha litet balans i debatten om att man säljer så otroligt mycket kommunala lägenheter i Stockholms stad.

Fru talman! Jag vet inte om jag har läst Moderaternas program fel, men Moderaterna vill ju, som jag har uppfattat det, sälja ut hela allmännyttan i Stockholmsregionen. Kommuner ska inte äga bostäder, som Moderaterna uttrycker det. Det är ett allvarligt nationellt bostadsproblem som då uppstår. Det uppstår problem när det gäller hyressättningen. Det bortser ni ifrån. Ni vill ju införa marknadshyror. Det uppstår ett problem för socialt svaga hushåll. Jag vill ha en rejäl diskussion som går ut på: Hur säkrar vi en social bostadspolitik framöver, och vilken roll ska allmännyttan spela i den politiken? Då är diskussionen kring regelverket för att behålla en allmännytta av viss storlek betydelsefull. Vi ska remissbehandla Allbo-kommitténs förslag, och vi jobbar parallellt med alternativa lösningar.
Fru talman! Centrala Studiestödsnämnden, CSN, har ju under många år fått stark kritik. Det har varit studenter som märkt att det varit nästan omöjligt att komma fram för att ställa sina frågor. Har man en gång kommit fram för att få svar på ett problem eller om man som student får något studiemedel eller inte, har det ibland tagit veckor att få svar. Trots den här kritiken har utbildningsministern inte agerat för att hjälpa CSN och framför allt studenterna att få den information som man behöver. Nu har CSN självt föreslagit införande av något som man kallar front desk, en serviceenhet för att ge bättre resurser till studenterna. Utbildningsministern har sagt nej till att man ska ge några pengar till detta. Jag vill veta hur utbildningsministern kommer att agera framöver. Kommer utbildningsministern att ge några pengar för att studenterna ska få bättre service?
Fru talman! Jag vet inte riktigt varifrån Sofia Jonsson har fått den budgetdiskussion som hon refererar till. Vi har förstärkt CSN:s resurser med 100 miljoner kronor, vilket gör att CSN får bättre förutsättningar att klara sitt åtagande. Jag delar helt Sofia Jonssons uppfattning att det måste bli bättre. Tillgängligheten måste bli bättre. Studenterna har naturligtvis rätt att få den information som behövs. CSN arbetar väldigt hårt både med att förstärka möjligheterna att ta emot samtalen och med att använda Internet för att också därigenom kunna ge bättre och tydligare information. Samtidigt förbereder vi nu ett nytt studiemedelssystem, som kommer att bli enklare för CSN att hantera och som därmed också kommer att ge CSN möjligheter att ytterligare förbättra servicen. Det är väldigt viktigt att människor uppfattar CSN som en myndighet som ger svar på de frågor som man har.
Fru talman! Utbildningsministern svarade inte på min fråga. Kommer utbildningsministern för det första att ge sådana resurser till CSN att studenterna kan få en bättre serviceenhet, en front desk eller vad det nu kan handla om? Vill utbildningsministern för det andra ta upp studiemedelsfrågan? Det börjar nu höjas röster från studenter och blivande studenter om hur illa regeringens studiemedelsförslag egentligen slår. Ministern har tidigare talat väl om hur den sociala snedrekryteringen ska minskas, men i stället ser tilltänkta blivande studenter att de troligen inte kommer att ha råd att studera på grund av de nya och hårdare regler som socialdemokraterna inför. Hur går egentligen det nya studiemedelssystemet ihop med de diskussioner som utbildningsministern har fört om att minska den sociala snedrekryteringen?
Fru talman! Jag erinrar mig Centerpartiets motion i frågan, som ju innebar en minskning av antalet terminer som man skulle ha rätt att studera. Centerpartiets förslag var, om jag inte minns fel, tio terminer. Det skulle innebära att flera högskoleutbildningar inte skulle kunna få plats i Centerpartiets studiemedelssystem. Vi höjer bidragsnivån, vi fördubblar fribeloppet och vi ser till att studierna blir pensionsgrundande. Vi har under några dagar haft en diskussion som grundar sig på ett missförstånd, delvis orsakat av CSN genom en brist i informationen. Det har gått ut felaktiga uppgifter, innebärande att inkomsterna inte ska bestämma återbetalningen. Det är alldeles fel. I dag betalar man 4 % av sin inkomst. I det nya systemet betalar man 5 % av sin inkomst, och för den som är över 50 ökar återbetalningen till 7 %, men den är fortfarande inkomstrelaterad. Det är för de allra flesta en ganska marginell höjning. Samtidigt ökar bidragsdelen, studierna blir pensionsgrundande och fribeloppet fördubblas. Det är en fin reform, men Centerpartiets system skulle ställa till det på våra högskolor.

Fru talman! För Miljöpartiet står barnen och småbarnsfamiljerna i centrum vad gäller förskolan och barnomsorgen. Vi är för en utbyggd förskola där alla som så vill har möjlighet att sätta sina barn. Vi vill se en förskola med en stor mångfald och olika pedagogiska inriktningar i kommunala såväl som enskilda förskolor. Vi vill se förskolor med ett stort föräldrainflytande och öppna för föräldrakooperativ. Vi vill också se att det ska vara möjligt för alla att välja att stanna hemma med barnen när de är små, oavsett hur mycket pengar man har i plånboken. Utbyggnaden av förskolan till full behovstäckning, vilket den här propositionen till stor del handlar om, är en process som har pågått under mycket lång tid, faktiskt under 25 år. Utbyggnaden har skett i små steg men under de senaste tio åren i stora steg. Målet är nästan nått. Några få återstående skamfläckar - jag skulle vilja kalla det så - tas bort genom den här propositionen. Det gäller arbetslösas och föräldraledigas rätt att få plats i förskolan för sina barn och rätt för låginkomsttagare i kommuner med höga avgifter att få plats för sina barn i förskola, även om pengarna för närvarande inte räcker till det. Jag tror att det är relativt stor enighet kring den allmänna förskolan, dvs. att alla barn får rätt att från fyra års ålder utan avgift gå i förskola. Bl.a. har två borgerliga partier ställt sig bakom det förslaget. Det är väl inte något större problem med detta, utan vi ser det här som en bra slutpunkt på genomförandet av en förskola med full behovstäckning. Annorlunda är det med den andra delen i propositionen, den som handlar om maxtaxan och dess utformning. Miljöpartiet har i valrörelsen bestämt tagit avstånd från det förslag som dök upp under den allra sista delen av valrörelsen, då Göran Persson presenterade förslaget om en maxtaxa med ett tak vid 700 kr. Förslaget dök upp hastigt. Det låg inga utredningar bakom det, och vi sade att vi inte kunde acceptera det. Detta berodde på flera olika saker. Jag ska nu ta upp dessa skäl och lite grann belysa varför vi står bakom förslaget såsom det nu är utformat. Jag ska också bemöta lite av den kritik som har framförts tidigare i debatten kring de här frågorna.

Detta berördes av Eva Johansson i hennes anförande. Förhandlingar om detta fördes i samband med de centrala förhandlingarna om budgeten, eftersom detta hänger ihop med många andra frågor. Det tillsattes en arbetsgrupp på departementet vilken tog fram fakta i frågorna, så att vi fick ett bra underlag för den samverkan som vi har haft i Utbildningsdepartementet mellan s, v och mp när det gällt att utforma propositionen. Många har ställt sig undrande över Miljöpartiets ställningstagande i frågan, och jag vill därför ägna lite tid åt de här punkterna. Vi ska påminna oss om att när förslaget kom hade vi en valrörelse bakom oss där den stora frågan för Miljöpartiet var de bristande resurserna i skolan. Vi hade sett nedskärningarna i början av 90-talet. Den ekonomiska krisen hade lett till att 20 % av lärare, specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor osv. hade avskedats. De som hade fått betala priset var barn i förskolan och elever i skolan som hade behov av särskilt stöd. Det var barn med läs och skrivsvårigheter, lättare funktionshinder, Asperger, DAMP, barn som behövde hjälp med svenskan, invandrarfamiljernas barn, barn med sociala problem osv. De hade lämnats i sticket. Vi satte som högsta prioritet att få fram resurser till skola och förskola, så att vi snabbt skulle komma upp i den nivå vi tidigare var vana vid att svensk skola och förskola har. Det var en prioriteringsfråga att i det läget satsa 5 miljarder kronor på en reform som i och för sig gagnade barnfamiljer och sänkte avgifter - vilket vi inte har någonting emot. I det läget tyckte vi att de pengarna kunde användas bättre i förskolan. Kommunerna har sedan dess fått betydligt bättre ekonomi, minskad arbetslöshet och skatteunderlaget växer. Det har också hänt mycket i budgetförhandlingarna under de två år som vi har varit med i samverkan. Vi har fått 500 miljoner kronor till förstärkning av kvaliteten som har gått rakt till förskolan och 200 miljoner kronor för kompetensutveckling av lärare. Perssonpengarna ligger kvar som en förstärkning. I sista budgetförhandlingarna i år har det skett en storsatsning utan motsvarighet på mycket lång tid när det gäller skola och förskola. Första året, nästa år, blir det 500 miljoner kronor. Därpå blir det 1 miljard kronor per år ytterligare till dess vi är uppe i en förstärkning på 5 miljarder kronor till 2006. Det är 12,5 miljarder som satsas under de närmaste fem åren. Nu är pengarna på väg, och de är där. Dessutom blir det en ny lärarutbildning som förhoppningsvis lockar fler unga att välja läraryrket. Den kommer att leda till bättre kvalitet. Vi har t.ex. en förstärkning på en termin för förskollärarna. Det handlar inte om att de har dålig kompetens utan om att deras arbetsuppgifter är så viktiga att samhället vill satsa på dem. Ett annat problem med förslaget var fördelningspolitiken. Vi tyckte att i det läget sätta av så pass mycket pengar som skulle gå direkt till stora sänkningar av avgifterna för höginkomsttagarna inte heller var lämpligt. Det var också en prioriteringsfråga. Under arbetets gång med utformningen av förslaget - det var alltså inte detaljutformat - har det skett förändringar som gör att det förslaget fördelningspolitiskt inte längre är ett större problem. Vi fick en höjning av taket från 700 kr till 1 140 kr. Avgiften blev inkomstrelaterad. Man betalar alltså 3 % av inkomsten i avgift. Därmed är det problemet inte stort, även om det inte är helt ur världen. Det tredje problemet vi hade var egentligen ett ideologiskt problem. Maxtaxan motiverades med att få fler föräldrar ut i arbete. Tanken att stimulera föräldrar till mer tid för lönearbete och därmed naturligtvis mindre tid för barn kändes inte särskilt van för Miljöpartiet. Vi brukar resonera precis tvärtom. Vi vill se att man får mer tid för barnen och slipper arbeta så mycket när barnen är små. Ni känner till arbetstidsförkortningen. Sänkningen av marginaleffekterna från maxtaxan är obetydlig, på gränsen till negligerbar. Det framgår tydligt av flera utredningar, inte minst arbetsgruppens arbete. Karin Pilsäter som kan frågorna har påpekat det och har sagt att problemen inte ligger i marginaleffekterna. Det är inte där de ska ligga heller. Bostadsbidrag, skatteskalor, socialbidrag osv. svarar för marginaleffekterna. De berör ju också andra grupper som vi hellre vill ha ut på arbetsmarknaden än småbarnsföräldrarna. Det fjärde problemet är intrånget i det kommunala självstyret. Där kan man göra olika bedömningar. Jag är beredd att erkänna att det är ett intrång i det kommunala självstyret. Det är inte särskilt stort. Det är regler som ges för hur kommunen ska hantera avgifterna. Det kan i viss mån ursäktas genom att kommunerna har varierat betänkligt när det gäller avgiftssystemen. Det handlar om skillnader mellan 0 kr och 4 300 kr per månad. Om man nu gör en så stor satsning på förskola och skola som staten gör, vill man ha garantier för att pengarna når barnen. I vissa kommuner har skolan och förskolan fått så små anslag att jag är beredd att kalla det för misskötsel. Det bidrar till att man kan gå med på en styrning. Det är ett intrång i det kommunala självbestämmandet. Vi har i Miljöpartiet observerat det. Bland våra medlemmar ses detta som ett litet problem. Nåväl. Vi står alltså bakom förslaget. Jag tror att den redogörelse jag har gjort förklarar lite grann varför det går ganska lätt för Miljöpartiet att acceptera det. Jag vet inte om jag möjligen kan säga att Göran Perssons baby har vuxit upp till en ganska duktig ungdom, en flicka som i folkmun kallas för "Mixtaxa" som har en viss förståelse för fördelningspolitik och för betydelsen av en ökad kvalitet i förskolan och skolan. Däremot är hennes inställning till det kommunala självstyret sådant att vi inte förväntar oss att hon blir direkt medlem i Grön ungdom, Miljöpartiets ungdomsgrupp. Men hon är på väg i rätt riktning. Jag skulle gärna vilja avsluta med att kommentera lite grann det som har nämnts men som propositionen inte handlar om - om talmannen tillåter det, eftersom det snuddar i kanten. Det gäller valmöjligheten för föräldrar att vara hemma med barn när de är små och att valfriheten ska vara ett reellt val, så att samhällets stöd även når den typen av barnomsorg. Där har Miljöpartiet en klar inställning. Det är viktigt för oss att detta kommer till stånd. Vi har också deklarerat att på den punkten kommer vi att vända oss till de borgerliga partierna för att få en bred samverkan över alla partier så att vi får den delen löst. Det är den som återstår. Under alla år som jag har varit med i Miljöpartiet har partiet haft förslaget att man ska ha möjlighet att gå in som kommunal dagbarnvårdare för eget barn. Det är en lite tråkig term, men den innehåller ett viktigt budskap, nämligen att den som är hemma med småbarn - 1, 2 och 3 år - ska kunna få en ersättning för det arbetet precis som motsvarande ersättningar går till de familjer som har barn på förskolan. Då ska de ha de rättigheter som man har som anställd i kommunen. En tid framöver kommer det i första hand att vara kvinnor som är hemma med mycket små barn. Självfallet vore det en fördel om de också hade tillgång till socialförsäkringssystemet, pensionspoäng osv. Det är ett bra förslag. Det är lätt att genomföra eftersom kommunala dagbarnvårdare för andras barn redan finns i familjedaghemmen. Det skulle vara en enkel manöver att införa detta. Frågan var uppe förra veckan. Där finns det skäl att bli allvarlig från vår sida sett. Det visade sig att inget borgerligt parti ställer upp på denna reform. Ingen röstade för den motion där vi föreslog att riksdagen skulle föreslå regeringen att komma med ett förslag på införande av en ändring i kommunallagen så att den möjligheten kan finnas. Det hade öppnat upp för möjligheten för föräldrar att välja alternativet att vara hemma med barnen när de är små om man så vill. Fritt val! Vi hade fått bort den reglering som nu finns, nämligen att man måste ha en ganska bra ekonomi för att klara av det. Det ställde ni inte upp på. Jag tror att det blir svårt för er att förklara för svenska folket hur man i en valrörelse kan föra fram frågan så hårt, och sedan när möjligheten dyker upp i riksdagen, antagligen av partistrategiska skäl, inte tar chansen. Det skulle vara skojigt att höra en förklaring till det.

Fru talman! Det var mycket klargörande att höra hur Miljöpartiet på detta sätt försöker slingra sig ur en mycket pinsam situation. Vi ska inte glömma bort att Birger Schlaug för inte så många månader sedan i sitt veckobrev sade: Socialdemokraterna har valt sida. Vi har valt en annan. Vi står på barnens sida. Det är inte mer tid på dagis barnen behöver utan mer tid tillsammans med sina föräldrar. Vi kan aldrig acceptera förslaget till maxtaxa. Nu försöker Miljöpartiet slingra sig i riksdagen talarstol med att säga: Vi har nu fått igenom så pass mycket att vi kan ställa oss bakom detta system. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man har vilsefört sina väljare i valrörelsen. Man sade en sak men menade en annan. Man säger att det kommunala självstyret är viktigt. Man medger att detta är ett intrång i det kommunala självstyret - men det struntar man i. Man försöker argumentera med att säga: Vi har fått så mycket pengar till skola och förskola att vi accepterar att gå med på det här förslaget. Samtidigt har Kommunförbundet redovisat att de extra kostnader som detta förslag innebär ligger någonstans mellan 1 1⁄2 och 2 miljarder per år. Sedan finns det skäl att påminna om den rapport från ESO som kom häromdagen. Den visade att skolan förlorar 20 miljarder per år och att det finns mycket att göra i skolan för att få en bättre verksamhet för de pengar vi har redan i dag.

Fru talman! Det blev väldigt många frågor. Och den politiska vinklingen var ju sådan att man baxnar, när det gäller tolkningen av vad jag sade. Det handlar inte alls om att Miljöpartiet skulle vara emot sänkningen av avgifter i förskolan. Jag tyckte att jag klargjorde ganska tydligt att det var en prioriteringsfråga. Vi vill i första rummet sätta de barn i förskola och skola som har behov av särskilt stöd. Vi gör en satsning på 12,5 miljarder i den budget som är framtagen i samverkan mellan s, v och mp. Det är klart att det har en betydelse när det gäller prioriteringar. Nu kan vi också låta barnfamiljerna få den höjning som behövs. Pengarna till skolan kommer, och de kommer i den takt som är möjlig med tillgången till lärare och annat. Där tycker jag knappast att man kan tala om svek eller att vi har anledning att be om ursäkt. När det gäller våra invändningar mot fördelningspolitiken är ju det problemet borta. Marginaleffekterna finns inte där. Det handlar alltså inte längre om de problem som fanns när förslaget en gång väcktes. När det sedan gäller frågan om varför Moderaterna inte ställde upp på förslaget har jag inte fått något svar. Jag anar dock av sättet att uttrycka sig att ni inte tycker om det därför att det är kommunalt. Det är kommunen som håller i pengarna, och det gillar ni inte. Ni vill hellre se att de går ut i form av en skolpeng, till halva delen, och en skattesänkning. Det är inte särskilt originellt för att komma från Moderaterna. Det är naturligtvis djupt odemokratiskt att ge alla en skolpeng att stoppa i fickan och sedan låta dem gå ut på fria marknaden och försöka köpa sig en förskoleplats i den förskola de vill. Jag kan se ert system framför mig, och jag ser det med fasa. Det är lite skillnad på de 20 000 kr man får i fickan i skolpeng och den kostnad som ligger på förskolan. Det är också skillnad mellan föräldrar som har lite andra pengar i den andra fickan och föräldrar som bara har de
Fru talman! Låt mig påminna Gunnar Goude om att det borgerliga förslaget till barnomsorgspolitik innebär att alla får sänkta avgifter med en tredjedel. Det betyder väldigt mycket för många barnfamiljer, framför allt för dem med låga och normala inkomster. Sedan är det svårt att svara direkt på Gunnar Goudes fråga. Gunnar Goudes valfrihet sträcker sig till att antingen är man hemma med barnen, eller också ska kommunerna bestämma hur barnen ska tas om hand. Min valfrihet sträcker sig lite längre än så. Jag vill nämligen att föräldrarna själva ska bestämma hur de ska ta hand om sina barn, om de vill vara hemma längre, vilken typ av barnomsorg de vill ha eller om de vill sänka sin arbetstid. Det är det som är grunden i det förslag vi lägger fram. Det är ett rättvisare förslag, det omfattar alla barn, Gunnar Goude, och det ger valfrihet. Gunnar Goude säger: Ja, valfrihet är viktigt. Då finns det ju ett alternativ att rösta på, Gunnar Goude. Han säger: Vi vill att pengarna når till föräldrarna. Ja, det gör de med det borgerliga alternativet. Pengarna går direkt till föräldrarna i stället för till kommunerna. I grunden är det så att Miljöpartiet har svikit sina väljare i denna viktiga fråga.
Fru talman! Chris Heister gör en beskrivning som vi mycket väl kan ställa upp på. Vi tycker också att valfriheten är bra. Vi vill förkorta arbetstiden. Visst, det är bra att ni tycker så också. Men varför i fridens namn ställer ni inte upp på förslaget när det kommer, när vi har motionen liggande? Det var ju bara att rösta för den. Då hade vi haft den situation ni nu så varmt talar för. Ert förslag däremot, det gemensamma förslaget från de borgerliga partierna, är naturligtvis inte acceptabelt. Det öppnar för ett system vi har sett tidigare - en nedbantning av den kommunala omsorgen i alla dess former, nedskärningar med 20 %, dessutom fullständigt vettlöst genomförda. Och titta på vad som händer i Stockholm nu! Vi vågar inte släppa loss moderaterna och den fria marknaden när det gäller utvecklingen av svensk förskola. Och det finns goda grunder för vår rädsla. Vi har sett detta i verkligheten. Det förslag till utformning som ni har pekar i en tydlig riktning: öppna marknadsplatsen, ut på stora torget, ge alla en skolpeng, oavsett vilka ekonomiska resurser man har för övrigt och oavsett skillnader i barnens behov. Ska det utgå en extra skolpeng sedan till barn med läs och skrivsvårigheter, invandrarbarn, barn som behöver stöd, som har sociala problem osv.? Kommer det, utöver de 20 000, en liten skolpeng till dem? Hur stor är den? 10 000? Hur ska den fördelas? Nej, Chris Heister, det där är ett steg i en riktning som Miljöpartiet inte accepterar.

Fru talman! Gunnar Goude är en mycket ärlig man. Därför kommer det nu i snabbprotokollet från den här debatten att väldigt tydligt förklaras hur Miljöpartiet har resonerat när man gjort den här omsvängningen i inställningen till maxtaxa. Gunnar Goude sade att det ideologiskt inte var särskilt vant för Miljöpartiet att börja tala om att man vill att föräldrarna ska arbeta mer i stället för att få mer tid för barnen. Han sade också: Det här med den kommunala självstyrelsen har vi problem med, men vi har ställt upp i alla fall. Så försöker då Gunnar Goude komma fram till att man vill ha någonting mer. Men man kan inte både ha kakan och äta upp den, Gunnar Goude. Allting kostar pengar, och man måste välja. När den här debatten kom upp fanns det ett förslag om att man skulle få bli dagbarnvårdare åt sitt eget barn som röstades ned. Varför röstades det ned? Jo, därför att det fanns en annan reservation att rösta på som skulle ge kommunerna möjlighet att gå ut och fråga föräldrarna och rätta sig efter deras val, dvs. en betydligt större möjlighet att ge det som Gunnar Goude efterlyser och inte snäva in det till en speciell form. Men Miljöpartiet valde att inte rösta på den reservationen. Varför, Gunnar Goude? Jag tror inte att vi får det svårt i valrörelsen. Vi har följt en linje. Men jag tror att Miljöpartiet kommer att få det väldigt svårt att förklara både att man ställde upp på maxtaxereformen och att man inte röstade för en ändring i kommunallagen som skulle göra det möjligt att fördela kommunens resurser till barnomsorgen på ett rättvist sätt till alla barn.
Fru talman! Först kort om att det fanns en annan reservation. Det var en enskild motion, inte ens en partimotion, från kristdemokraterna. Man kastade in ett slarvigt lagförslag som naturligtvis inte alls var förberett och utrett på det sättet att man kunde ställa sig bakom det. Vi gjorde precis samma bedömning som alla andra partier. Det fanns väl inget parti som hade en tanke på att ställa upp på den reservationen. Det hade varit fullständigt meningslöst för oss att göra det i den situationen, som något slags sista utväg. Den utvägen var mycket oklar. Dessutom var det inget borgerligt parti som ställde upp på den. Nog om den reservationen. Det andra förstår jag inte alls. Vi sade att det ursprungliga argumentet för maxtaxa, som Göran Persson framförde i valrörelsen, var något som vi upprördes över. Att maxtaxan skulle införas för att man skulle locka föräldrar ut i lönearbete, mer tid för lönearbete och mindre tid för barnen. Det var det vi var emot. Nu ser vi ett förslag som inte alls leder i den riktningen. Det är inte alls så att marginaleffektssänkningarna på grund av det här förslaget skulle bli så stora att de skulle locka någon människa åt varken det ena eller det andra hållet. Det är precis som Karin Pilsäter, som kan de här frågorna, säger, de effekterna är negligerbara. Det finns ingen drivkraft i den riktningen i det här förslaget som vi bedömer det. Därför kan vi ställa upp på det med gott samvete. På den punkten går det alldeles utmärkt.
Fru talman! Jag tackar för betygsättningen från Gunnar Goude. Men jag vill samtidigt rekommendera honom att läsa finansplanen. Där står det fortfarande väldigt tydligt att det handlar om en reform för att sätta fler i arbete. Gå och läs finansplanen! Förslaget har inte förändrats ett dugg. Ja, vi hade t.o.m. formulerat att särskilt lagförslag angående kommunernas självständighet. Det här är en motion som vi har väckt många gånger tidigare. Vi anser att det ska vara en ändring i kommunallagen som gör det möjligt för kommunerna att också ge bidrag direkt till enskilda, så att man kan tillgodose det som föräldrarna vill. Jag kan ta ett exempel. I Värnamo har man gått ut med en enkät alldeles nyligen och ställt den enkla frågan: Om ni får välja förskola för era små barn eller ett annat alternativ, vad skulle ni då välja? Vi skulle välja något annat. De preciserade inte och sade att de ville ha just Miljöpartiets förslag, att bli dagbarnvårdare åt sina egna barn. Det tror jag inte att de flesta ens skulle ha kommit på. Men de ville ha något annat. Och det andra skulle kommunen ha haft möjlighet att erbjuda om vår reservation hade gått igenom. Jag vill fortfarande ha svar av Gunnar Goude: Varför kan man inte rösta på ett förslag där det t.o.m. finns en utformning av hur en enkel ändring i kommunallagen skulle leda till det som Gunnar Goude efterlyser.
Fru talman! Antagligen av samma skäl som att inget annat parti röstade för den. Det var ett slarvigt utformat förslag. Det var inte ens så att kristdemokraterna kunde ta det som en partimotion. Det skiljer sig på väsentliga punkter i sin allmänna utformning, såvitt man kan läsa vad det handlar om, från Miljöpartiets. Vi vill nämligen också se till att de som är hemma med barn av samhället ska värderas på samma sätt som lönearbetare. De kvinnor och män som är hemma med små barn ska ha tillgång till det sociala försäkringssystemet, ska ha möjlighet att räkna pensionspoäng som de andra. Varför skulle inte det vara ett bättre förslag än att genomföra ett förslag där inte de här fördelarna finns? Nu kan Inger Davidson inte svara på den frågan. Men jag behöver kanske inget svar på den. Människor borde kunna ta ställning i den frågan ganska enkelt. Att det skulle kosta mycket pengar är precis vad det handlar om. Vi avsätter mycket stora resurser för förskolan och skolan, enormt stora resurser. De är väl genomtänkta och når barn med behov av särskilt stöd. Det handlar direkt om 500 miljoner per år, 1⁄2 miljard, för att öka kvaliteten. Det är jättesatsningar. Under en period av fem år kommer det att göras en historiskt sett enorm satsning på skolan. Jag kan inte tänka mig någon förändring som har gått så snabbt. Men de gick alltså i andra riktningen, 20 % av resurserna försvann.

Fru talman! Jag tycker att Gunnar Goude på ett aningen krystat sätt höll ett försvarstal för någonting som jag inte tror att Miljöpartiet egentligen känner så mycket för, om jag ska vara ärlig. I program och i tal säger ju Miljöpartiet: "Mer tid för barnen". Tidigare språkrör har uttryckt det på ett sätt som totalt har sågat socialdemokraternas maxtaxeförslag. Det var inte enbart i valrörelsen, det var så sent som under våren. Totalt sågat, med ett språkbruk som jag har dokumenterat här i bänken, men som jag inte ens vill använda. Så tydligt var det i den delen. Nu ställer sig Miljöpartiet bakom en reform som ställer många barn utanför samhällets subventioner, ensidigt gynnar en barnomsorgsform och ger mer, det kan Gunnar Goude åtminstone erkänna, till höginkomsttagare. Därmed är det en bakvänd fördelningspolitik. Då skulle jag för min del vilja ställa frågan: Varför anser Miljöpartiet att ni är bättre på att bestämma hur mycket människor ska arbeta och på vilket sätt som familjer ska utforma sin barnomsorg? Det är innebörden i den politik som ni nu är beredda att driva igenom.
Fru talman! Jag vet inte hur mycket tid Kenneth Johansson har haft för att läsa på förslaget. Men det låter lite konstigt. Det är alltså så, det är värt att uppmärksamma, att förslaget inte gynnar en barnomsorgsform. Förslaget är utformat så att det har precis samma effekt för alla barnomsorgsformer. Oavsett om det är ett föräldrakooperativ, en enskild verksamhet med en speciell pedagogisk inriktning - en Waldorfskola eller en Montessoriskola - eller en kommunal förskola så gäller de här fördelarna. Det gäller de 500 miljonerna i kvalitetssäkring. De går även till de andra barnomsorgsformerna och förskolorna. Det gäller avgiftsregleringen osv. Det blir alltså bättre för föräldrarna och för barnen med det här förslaget. Det är inte alls någon inskränkning i det. Tvärtom är det utmärkt att den biten har bevakats och kommit fram. Det alternativ som Centerpartiet har fört fram vet jag inte om jag ska ta upp. Det handlar om att stryka pappamånaden, vilket inte precis underlättar för föräldrarna att få vara hemma med sina barn, eller att ta bort kvalitetspengarna till förskolan, som just når samtliga. Ni vill ju ta bort de här 500 miljonerna. Nej, det förslaget tycker jag inte är så bra. Läs på vad vårt förslag innehåller! Det når alltså samtliga barnomsorgsformer.
Fru talman! Jag är påläst, och jag har redovisat ett alternativ som är betydligt bättre och som på ett betydligt mer träffsäkert sätt når dem som Miljöpartiet talar om i sina program: "Mer tid för barnen", "Möjligheter till en reell valfrihet". Det ska gå till alla barn. Det som Gunnar Goude företräder är precis tvärtom. Det är ett begränsat antal barn som får samhällets subventioner. Vi säger att alla barn ska ha det. Det tycker jag är en väldigt stor skillnad. Vi vill med vårt alternativ ge möjligheter för familjerna att sänka arbetstiden, om de så önskar. Vi ger de stimulanserna och möjligheterna. Man ska kunna sänka arbetstiden. Vi ger en reell valfrihet, en vettig, rimlig och rättvis barnomsorgspolitik, en fördelningspolitik som gör att inte höginkomsttagarna gynnas före dem som har smala ekonomiska marginaler. Sammanfattningsvis tycker jag att Miljöpartiet borde lyssna mycket på den opinion som jag tror finns runt om i det miljöpartistiska Sverige och som säger: Här har ni hamnat i alldeles fel båt.
Fru talman! Jag beklagar att det vimlar av felaktigheter i det Kenneth Johansson säger. Jag har just förklarat att det fördelningspolitiskt inte är det problem som det var i det ursprungliga förslaget. Man måste ha klart för sig vad det är man talar om. 700 kr som låg som en fast nivå, var någonting som vi inte kunde acceptera. Perssons baby blir även Birger Schlaug upprörd över. Det är helt klart. Däremot är Fröken Mixtaxa, som ligger som ett förslag som nu kommer att genomföras, någonting helt annat. När det gäller fördelningspolitiken har vi fått förändringen att taket har höjts. Det är 1 140 kr. Det är ett betydligt högre läge än 700 kr. Dessutom innebär det förslag som vi nu kommer att anta att avgiften kommer att vara inkomstrelaterad. Vi har en avgiftsprofil som tar hänsyn till just det fördelningspolitiska. Det är naturligtvis viktigt. Sedan till frågan om sänkt arbetstid. Bra! Välkommen i gänget! Det är inte obekant att Miljöpartiet driver frågan om sänkt arbetstid. Det är det vi har varit mest ledsna över att vi inte har fått igenom i budgetförhandlingarna. Vi välkomnar ett stöd från Centern i det sammanhanget, så kanske vi lyckas nästa år. Det är bra!
Fru talman! Pengarna finns nu, säger Gunnar Goude. Det är en sanning med en viss modifikation. Pengarna till skolan finns i första hand utanför budgeten, längre fram i framtiden. Man behöver inte gå längre än till att titta i höstbudgetens tabeller över förändringar från vårbudgeten för att konstatera att utlovade pengar inom budgeten lätt kan flyttas framåt. I tabellen över satsningar på barnen i höstbudgeten är det ett jättestort minus. De pengarna man sade skulle på till de ändamålen i våras har man flyttas framåt. Det är ett stort minus där. Man ska inte riktigt ropa hej förrän man kommit ens i närheten av bäcken. De 500 miljonerna till kvalitet i förskolan går dessutom bara till de kommuner som anser sig ha råd att införa maxtaxa. De kommuner som kanske anser att de inte har det ekonomiska utrymmet kan heller inte få del av de pengarna. Fru talman! Det är uppenbart att man inom vänsterblocket är väldigt oense om ifall maxtaxereformen innebär sänkta marginaleffekter eller inte. Det kan vara en intressant diskussion som ni kan föra er emellan. Självklart sänker den marginaleffekterna, men inte så mycket för dem som har de största marginaleffekterna och de minsta marginalerna. Det är där vårt förslag kommer in. Vi anser att man från statens sida i första hand ska göra någonting åt de riktigt problematiska marginaleffekterna för dem med de låga inkomsterna. Men man ska också ha en viss ordning i arbetet mellan stat och kommun. Staten har hand om transfereringar till barnfamiljerna och kommunerna har hand om verksamheterna. Det är också där Gunnar Goude har förklaringen till att vi i Folkpartiet varken nu eller någonsin tidigare har velat vara med på förslag om att man ska vara kommunalt anställd för att ta hand om sina barn, lika lite som vi velat att man ska vara statligt anställd genom vårdlöner eller någonting sådan. Vi tycker att det är ett orimligt tankesätt att man ska vara anställd av stat och kommun för att ta hand om sina egna barn. Genom generella bidrag, obeskattade och klara, som man får använda till vad man vill ger man föräldrarna själva möjlighet att forma sitt liv och sin vardag. För övrigt kan jag påminna Gunnar Goude, apropå detta med att vara påläst, att man numera efter den nya pensionsreformen faktiskt får pensionspoäng när man har små barn.
Fru talman! Okej, jag ger mig gärna på den sista punkten. När det däremot gäller marginaleffekterna av förslaget tror jag att vi kan vara överens om att de jämfört med de andra marginaleffekterna är mycket små. Det tycker jag i ärlighetens namn ska framhållas. Det kommer inte att ge några sänkningar av marginaleffekterna som påverkar i varken den ena eller den andra riktningen jämfört med de stora marginaleffekter vi har i skattesystemet och i systemet för bostadsbidrag, socialbidrag, osv. Pengarna finns inte nu, säger Karin Pilsäter. Det är klart att om man lägger upp en femårsplan för förstärkning av skolan med 1 miljards ökning per år är det med vårt budgetsystem så att det räcker tre år framåt. Det är där vi kan fatta beslutet. Jag vet inte vad risken skulle vara att det inte skulle gå att genomföra. Karin Pilsäter kanske är mer optimistisk än vad jag är pessimistisk när det gäller frågan om Moderaterna ska ta över regeringsmakten. Då blir det naturligtvis en ändring. Men som läget är nu och med den ekonomiska utveckling vi har är underlaget bra för beslutet. De första två satsningarna måste väl Karin Pilsäter också räkna in i budgeten. Det är 500 miljoner nästa år och 1 miljard ytterligare året därpå.
Fru talman! Jag är verkligen ingen pessimist om den allmänna utvecklingen. Jag är också ganska optimistisk att vi kan få ett regeringsskifte som skulle innebära att vi får en politik där människor själva får bestämma lite mer. Jag vill bara påpeka att under den regim som vi har just nu, och som ni är en del i, har pengarna försvunnit mellan vår och höst. Det är inte någon garanti förrän klubban har fallit att det verkligen finns några pengar ens i närtid. Det som ligger längre fram har vi inte sett så särskilt mycket av. Det skulle vara intressant om Gunnar Goude lite kunde kommentera min invändning mot att man måste vara kommunalt anställd för att vara förälder och hur ni ser på uppdelningen mellan stat och kommun när det gäller transfereringar och verksamheter. Jag tycker att det är ganska viktigt att kommunerna försöker göra det som är deras huvuduppgift. Där finns många stora brister och många stora utmaningar. Att dessutom föra in en statlig uppgift i den kommunala verksamheten och sedan föra över det kommunala ansvaret för detaljutformning av barnomsorgen till den statliga verksamheten är sannerligen inte någon väg att få vare sig verksamheter eller transfereringar att fungera bättre för de enskilda människorna. Det är en ganska viktig fråga i det här sammanhanget. Vi ser på punkt efter punkt att man från er sida vill att riksdagen ska fatta en lång rad detaljbeslut om sådana frågor som är ett kommunalt ansvar. Där har staten i stället - som i det här fallet med marginaleffekter för låginkomsttagare - ett eget ansvar. Staten borde ta tag i de frågorna och hjälpa alla de småbarnsföräldrar med låga inkomster att kunna ta sig ur den fattigdomsfälla som de i dag befinner sig i genom att förändra på den statliga nivån.
Fru talman! Först till frågan om det kommunala självbestämmandet. Det är inte så att vi inte vill försvara den kommunala självbestämmanderätten. Det har tydligt framgått att vi där har ett problem. Vi är naturligtvis beredda att diskutera alternativa förslag som gör det möjligt för föräldrar att vara hemma med barnen när de är små. Vi har deklarerat det. Vi har sagt att vi vill ha en diskussion. Vi har haft inledande samtal på partiledarnivå med de borgerliga partierna om just den frågan. Det vore inte alls särskilt lockande för mig att stänga den dörren. Visst kan vi titta på de förslagen. Jag ser en risk med det förslag som nu ligger gemensamt från de borgerliga partierna. Det ligger alldeles för nära det moderata förslaget. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns möjlighet att komma fram till en lösning när vi nu har tappat chansen att få igenom det som fanns förra veckan. Då hade vi haft en bra början och sedan kunnat fortsätta att diskutera hur det skulle utveckla sig framöver i samhället. När det gäller frågan om att vara anställd i kommunen är det inte själva anställningen eller kommunens makt som är poängen. Poängen är att man går in i ett system som redan är i fullt bruk. Man kan vara kommunal dagbarnvårdare för andras barn. Man kan också vara kommunal dagbarnvårdare för eget barn om man också har andra barn. Det är alltså ett mycket litet steg. Det innebär klara fördelar i socialförsäkringssystemet för dem som väljer att vara hemma med barnen, även om man får räkna pensionspoäng. Välkommen! Vi diskuterar gärna förslag också i fortsättningen. Mandatperioden är inte slut än.

Fru talman! Låt mig först upprepa den fråga som jag i mitt huvudanförande ställde till statsrådet Wärnersson: Varför vågar ni socialdemokrater inte ha den respekten för era medmänniskor att ni låter dem välja barnomsorg för sina barn? Detta är ju det grundläggande som det här handlar om. Låt mig också inledningsvis, som svar på de frågor som Ingegerd Wärnersson ställde, säga: Ja, vi är för en förskola, också för fyra och femåringar, men vi vill ha tydligare pedagogiska ambitioner än de som regeringen för fram. Det är just därför att utbildning är så viktigt som vi vill ha en utbyggd barnskola. Vi tycker att det är viktigt att arbetslösa och föräldralediga ska få möjlighet att låta sina barn vara kvar i förskoleverksamheten. Dock tycker vi att det är en kommunal fråga som ska lösas på kommunal nivå. Slutligen gäller det maxtaxan. Ja, Ingegerd Wärnersson, den är vi emot, för den är orättvis. Den omfattar inte alla barn. Enda sättet att omfatta alla barn vad gäller ert förslag är att föräldrarna gör det som ni säger att de ska göra. Det är ju det enda sättet för dem att komma i åtnjutande av det offentliga stödet. Ingegerd Wärnersson säger att barnfamiljerna har en svår ekonomisk situation. Ja, så är det. Med de skatter som svenska barnfamiljer betalar - världens högsta skatter - är marginalerna väldigt små. Lönen räcker oftast inte månaden ut. Om det är så att man då styr genom att på det här sättet föra över pengar för att sänka avgifterna har inte svenska barnfamiljer särskilt stora valmöjligheter, Ingegerd Wärnersson, utan de får välja det som ni bestämmer och det som ni tycker är bra. För vår del handlar det om att skapa valfrihet för barnfamiljerna. Vårt förslag omfattar alla och ger alla barnfamiljer möjlighet att välja den barnomsorg som passar barnen bäst - kanske vara hemma, kanske vara på dagis eller kanske någonting annat.

Fru talman! Vi har större ambitioner än regeringen när det gäller den pedagogiska verksamheten i förskolan. Det är därför som vi vill se möjligheter för kommunerna att bygga ut till en barnskola med en tydligare pedagogisk profil jämfört med det som regeringen föreslår. Detta är viktigt för oss. När det gäller detta med alla barn, Ingegerd Wärnersson, måste jag säga att det är helt fantastiskt att höra regeringen försöka så att säga skruva till det och säga att det här omfattar alla barn. Ja, men den enda förutsättningen - som jag tidigare sagt - för att alla barn ska omfattas är att man bestämmer som ni vill. Svara nu, Ingegerd Wärnersson, på följande frågor: Varför vågar ni inte låta föräldrarna själva bestämma hur barnen ska tas om hand? Varför har ni inte den respekten för medmänniskorna? Vi har lagt fram ett förslag som innebär sänkta avgifter för dem som har kommunalt finansierad barnomsorg men vi ger också alla andra möjlighet att få del av det offentliga stödet. Här har det gjorts jämförelser. I juni gjordes i Dagens Nyheter en jämförelse mellan vårt borgerliga förslag och ert förslag. I praktiskt taget alla kommuner var vårt förslag bättre än regeringens förslag. Vårt förslag gav mer, dvs. lägre kostnader för den kommunala barnomsorgen än som i dag är fallet - också i relation till regeringens maxtaxa. Privatekonomen Viveka Hirdman-Ryrberg kommenterade de två förslagen och sade att det är svårt att jämföra, för det är olika barnomsorgsavgifter i olika kommuner. I den ena kommunen kan det vara lite bättre med det borgerliga förslaget, i andra med socialdemokraternas. Men oftast är det bättre med vårt. Sedan säger Viveka Hirdman-Ryrberg: "Personligen tycker jag att det borgerliga förslaget är mer flexibelt och ger föräldrarna friare möjligheter att ordna olika barnomsorgslösningar." Det är precis vad det handlar om. Låt alltså föräldrarna få bestämma om barnomsorgen så att de finner den lösning som passar barnen bäst, för det vet inte Ingegerd Wärnersson. Hon kan inte vara styvmor till alla svenska förskolebarn. Låt alltså föräldrarna få utöva sitt föräldraskap och ta ansvar för sina egna barn!

Fru talman! Det har upprepats några gånger nu vad kristdemokraterna vill när det gäller allmän förskola och plats i förskola för barn till arbetslösa föräldrar och barn som får syskon. Därför känns det viktigt att jag får tala om att vi inte har sagt nej, som Ingegerd Wärnersson påstår. Vi tycker att det är en kommunal angelägenhet helt enkelt därför att det ser så olika ut. I vissa kommuner bor man nära varandra, man har uppbyggda nätverk. Man har inte samma behov som man kanske har i en förort till en storstad. Därför går det att göra lite olika kommunerna emellan. Men vi har inte sagt nej till detta. Det var ju tre solskenshistorier om Oskar, Zalah och Klara som skolministern drog fram här. Jag ska hålla mig till Klara som var lite för tidigt född och kanske får lite problem med anledning av det. Mamma kanske tycker att hon behöver vara nära Klara lite längre än man behöver med barn som inte är för tidigt födda. Vårt förslag innebär för mamman, om hon jobbar halvtid, även om hon också skulle ha en fyraåring, att hon får 2 000 kr över i månaden. Med Ingegerd Wärnerssons förslag får hon 240 kr. Det är en väsentlig skillnad. Sedan drog Ingegerd Wärnersson fram ett antal siffror. Det var väl från Skolverket, om jag inte minns fel. Vi kan naturligtvis slå varandra i huvudet med olika undersökningar. Det finns ju många som man skulle kunna dra fram. Jag skulle gärna vilja gå tillbaka till den lilla korta tid när det fanns någonting som hette vårdnadsbidrag. Det var utformat på ett sätt som jag inte skulle vilja utforma det i dag. Man fick nämligen välja antingen det eller dagisplats. Jag vill ha större frihet. Men det var en kompromiss. Den var utformad på det sättet. 70 %, Ingegerd Wärnersson, inte bara sade att man ville utan valde att ta ut vårdnadsbidraget i någon form i stället för att välja en dagisplats. Där har vi de rätta siffrorna.

Fru talman! Det beror möjligen på att vi litar på våra kommunala politiker. Man måste väl själv ändå få avgöra det på kommunal nivå. Jag vill gärna ha en kommentar, Ingegerd Wärnersson, till de siffror som handlar om vårdnadsbidraget. Varför tror Ingegerd Wärnersson att 70 % av föräldrarna valde någonting annat för sina små barn när de fick chansen? Det handlar bara om de minsta barnen nu. Sedan vill jag ta upp en annan fråga som inte är direkt ideologisk men som jag tog upp med Eva Johansson och inte fick något svar på. Det handlar om finansieringen. Kommunförbundet där Illmar Reepalu, socialdemokrat, sitter som ordförande har gått ut mycket starkt och talat om underfinansiering i beslutet om maxtaxa. Många kommuner kommer att drabbas hårt eftersom de måste räkna med att lägga till ett antal miljoner. För Stockholms del har man räknat med att det är ungefär 600 miljoner som det kommer att kosta förutom den finansiering som staten står för. Det är naturligtvis stor risk för att det går ut över andra verksamheter. Vilka verksamheter föreslår Ingegerd Wärnersson här i Stockholm där vi har så många andra behov?

Fru talman! I mitt anförande ställde jag frågan till statsrådet Ingegerd Wärnersson om varför ni är så rädda att överlåta åt föräldrar att bestämma över sina egna barn. Jag vill påstå att regeringens förslag centraldirigerar både enskilda familjer och kommuner. Den centraldirigeringen vill vi från Centerpartiet inte ha. Jag är också övertygad om att det här görs medvetet. Det är en socialistisk barnomsorgspolitik. Jag skulle vilja ha ett tydligt svar på frågan varför regeringen är så rädd för att låta föräldrarna i realiteten bestämma över sina egna barn. Den andra frågan handlar om jämställdheten. I 30 år har Sverige jobbat med samma modell, att alla ska vara lika värda. Jämställdheten har dock inte blivit så mycket bättre. Då är min fråga: Varför kan inte regeringen lyssna på de argument som talar för att en ökad grad av flexibla lösningar skulle kunna leda till en reellt sett förbättrad jämställdhet?